Fru talman! Jag har en mycket öppen, men mycket angelägen fråga till i första hand Marita Ulvskog. Följdfrågan kan möjligtvis riktas till statsrådet Frågan gäller ett beslut som fattades av kulturministrarna i ministerrådet förra veckan. Såvitt det har kommit till vår kännedom handlar den om att lyfta det vapenembargo som har legat på Afghanistan sedan 1996. Det har varit svårt att få fram information, men det vi tror oss veta så här långt är att ministern inte själv var närvarande, att beslutet inte fanns på ordinarie dagordning utan kom upp som ett extraärende på brittiskt initiativ och att svenska EU-nämnden inte kände till ärendet innan. Min första fråga är: Vad vet Marita Ulvskog mer om detta?
Fru talman! Lotta N Hedström hade ju kunnat ställa frågan till mig innan hon vände sig till EU och anmälde mig för att jag inte skulle ha informerat EU nämnden om frågan. Något som jag själv icke hade kunskap och information om kunde jag självfallet inte redovisa för och informera EU-nämnden om. I sakfrågan gäller följande: Jag var inte närvarande på det kulturministermöte som sedan ägde rum den 5 november. Sverige representerades vid det mötet av statssekreteraren i Kulturdepartementet. Frågan kom upp sent på eftermiddagen efter lunchen. På de flesta ministerrådsmöten beslutas s.k. A-punkter i ministerråd som inte alls har med sakinnehållet att göra, dvs. den fråga det handlade om, ett delvis hävt vapenembargo i förhållande till Afghanistan, hade beslutats och beretts i ett helt annat ministerråd. Ordningen med A-punkter är en rutin som används i EU-arbetet för att så snabbt som möjligt kunna fatta beslut. Man kan ha mängder av synpunkter på denna del av EU systemet, men detta är fakta i målet.
Fru talman! Min följdfråga gäller om det hos regeringen finns någon sorts riskbedömning för ett ökat vapeninflöde i Afghanistan i dag. Jag vet inte om det finns någon som vill svara på den frågan.
Fru talman! Än så länge hanterar vi inte vapenfrågor och vapenembargofrågor i kulturministerrådet i EU. Jag kan inte svara på den frågan.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona Häromdagen presenterade AMS statistik som tyvärr var ganska dyster. Det ser nu ut som om arbetslösheten ökar. Då är det oftast de sämst etablerade som slås ut först. I går såg jag statsrådet på TV. Då sade hon att hon vill föra krig mot orättvisor, och det vill jag också. Då kan det vara viktigt att ta tag i frågan om invandrare på arbetsmarknaden eftersom de tillhör dem som har det allra svårast när konjunkturen viker. Vi vet att många arbetsgivare - vilket antagligen ingen av oss tycker om - tvekar inför att tillsvidareanställa människor som de inte känner sig helt säkra på. Tyvärr drabbar detta ofta invandrare. På vilket sätt kommer beslutet från partikongressen i förra veckan - om det blir regeringspolitik - om lag på heltidsanställning att gynna och underlätta för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden?
Fru talman! Jag är övertygad om att Anna Kinberg och jag har ganska olika uppfattning om vad krig mot orättvisor innebär. Det är sannerligen inte så att det nu är dags att ta tag i orättvisor. Att det bland många av dem som har kommit till oss från andra länder finns en högre arbetslöshet har stått i fokus under många år. Arbetslösheten bland dem som har utomnordiskt medborgarskap har fallit mer än bland övriga medborgare. De av moderaterna så illa omtyckta storstadsavtalen har visat att i de områden där stat och kommun hjälps åt faller arbetslösheten snabbare än i andra områden. Med en aktiv arbetsmarknadspolitik går det att stötta dem som i dag är diskriminerade. Dit hör också de deltidsarbetslösa. Partikongressen vill se att det finns en rätt att gå upp till heltidsarbete. Många, inte bara invandrarkvinnor, fastnar i deltidsarbetslöshet där det inte går att försörja sig. Det är mycket rimligt att det finns en större rätt för löntagarna att gå upp i heltid om det är det de önskar.
Fru talman! Tack för svaret. AMS säger - som borde veta, tycka vad man vill om AMS - att kurvan riskerar att svänga vad gäller invandrarna. Jag känner väl till att det har sett bättre ut ett tag. Risken finns nu att det blir än svårare. Vilka konkreta lagförslag är på gång för att göra det lättare, inte svårare, för invandrare och de minst etablerade att ta sig in på arbetsmarknaden?
Fru talman! Som säkert Anna Kinberg känner till är det så att om konjunkturen svänger igen och arbetslösheten ökar riskerar det självfallet att drabba den som står längst ned på stegen, vilket tyvärr ofta är en mer högutbildad person men som har en annan etnisk bakgrund än den Anna Kinberg och jag har. Då är hävdandet av den starka diskrimineringslagstiftningen - som jag tror vi båda tycker är viktig - en av de större insatserna vi kan göra, dvs. sprida kunskap om denna lag, möjligheten att anmäla enligt den lagen och också sprida kunskapen hos arbetsgivarna om hur den lagen ser ut. För övrigt är det fråga om insatser för att ge bättre utbildning i det svenska språket. Det handlar om att inte lägga ned AMS-insatser utan att förstärka dem just för de grupper som mest behöver vår solidaritet. Det är det som socialdemokratiska regeringar i alla konjunkturnedgångar prioriterar. Det kommer vi att göra också nu om det behövs.
Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Digital-TV och vilken teknik som ska användas i utbyggnaden av den har varit en het fråga. Regeringen vill att nätet ska byggas ut med markteknik, trots att många experter menar att satellitteknik på många håll skulle bli både billigare och effektivare. Det är det statliga bolaget Teracom som har fått uppdraget att göra det som regeringen vill. De har fått stora subventioner från skattepengar, men de tycks ändå ha dålig ekonomi. Vi vet alla att det inte är många människor som har köpt dessa boxar de gör reklam för. Enligt uppgift behöver nu Teracom kapitaltillskott. Om det nu visar sig vara sant att Teracom behöver kapitaltillskott, kommer ministern att skjuta in fler statliga pengar för att hjälpa detta företag? Vid en tidigare fråga i riksdagen svarade ministern att en konsultfirma skulle titta på deras ekonomi och att firman skulle vara färdig i slutet av oktober.
Fru talman! Jag är lite förvånad över att en folkpartistisk riksdagsledamot, som i vanliga fall brukar vara motståndare till monopol och för konkurrens, inte tycker att det är rimligt att vi ser till att vi behåller konkurrensen när det gäller TV-distribution, dvs. att få in TV såväl via marknät, via satellit som via kabel. Det är den ordning vi har i dag. Satellit och kabel digitaliseras, men Ulf Nilsson tycker inte att det befintliga marknätet ska digitaliseras. Detta var från början ett initiativ från Folkpartiet, Teracom har hittills icke subventionerats av några skattemedel, som Ulf Nilsson påstår. Det är ett helt felaktigt påstående. Däremot har en konsultfirma haft i uppdrag att titta närmare på Teracom, att komma med underlag till departementet. Detta är något som vi bereder just nu, och självfallet som ägare kommer vi att ha kontakter med Teracom inför den bolagsstämma som företaget kommer att ha i slutet av november månad.
Fru talman! Tack för svaret. Jag är inte här i dag för att diskutera de olika tolkningarna av den miljardrullning som man sätter i gång genom att låsa sig vid en viss teknik. Mina viktiga frågor gäller dels vad som framgår i konsultrapporten som ministern utlovade skulle vara klar till slutet av oktober, dels om ministern anser det vore principiellt riktigt att skjuta till statliga pengar om det visar sig att Teracom behöver kapitaltillskott. Det är en viktig principiell fråga om kapital ska skjutas till till ett statligt företag. Jag tycker naturligtvis inte det. Det är de två frågorna jag tycker det vore tacksamt att få svar på.
Fru talman! Den konsultrapport som jag aviserade skulle komma har också kommit till departementet. Den är ett arbetsunderlag som vi arbetar med. Den ingår i en beredningsprocess där frågan är hur staten som ägare av Teracom ska agera framöver. Sedan finns det en styrelse och en ledning som självfallet arbetar på vanligt sätt. Inför bolagsstämmor ska ägarna ha en synpunkt och ta sitt ägaransvar. Det är detta som vi arbetar med just nu i departementet.
Fru talman! Jag har en fråga riktad till statsrådet I Skåne går det att läsa bl.a. i Helsingborgs Dagblad att bouppteckningarna samlas på hög. Det framgår att de lokala tingsrätterna ofta klarade av bouppteckningen på några veckor, men sedan Skattemyndigheten i Malmö tagit över tar det tre till fyra månader. Detta är olyckligt. Många fastigheter står nu tomma och kan inte säljas förrän skiftet är avklarat. Flera andra exempel kan nämnas.
Fru talman! Jag ber verkligen Kenneth Lantz om ursäkt, men jag kan inte ge något besked när det gäller resurstillskott eller annan förstärkning i denna fråga. Kenneth Lantz får återkomma till finansministern när han är med på frågestunden.
Fru talman! Jag vill vända mig till justitieministern, och det gäller rättshjälpen. Det vanliga är i dag att man själv står för den rättshjälp man behöver, genom att man har tecknat en försäkring och kan använda sig av den. En familj har oftast en gemensam försäkring. Problemet uppstår i samband med att en kvinna t.ex. blir utsatt för våld, försöker reda ut sin situation, lämnar maken, försäkringen står i makens namn och det sedan blir vårdnadstvister, bodelningstvister eller liknande. Jag undrar om det är någonting som är på gång när det gäller rättshjälpen för att just undvika sådana här problem eller om ministern funderar på att ändra det här.
Fru talman! Det vore naturligtvis önskvärt att alla kunde få rättshjälp i alla ärenden. Så är emellertid inte fallet, utan det finns vissa begränsningar, dels beloppsmässigt, dels i vissa ärenden. Det har skjutits till ytterligare 75 miljoner kronor för rättshjälpen i år, och det innebär naturligtvis att den förstärks. Vad gäller vårdnadsfrågor har man rätt till rättshjälp - det finns visserligen ett tak på 100 timmar. Bodelningen anses vara en förmögenhetsrättslig fråga, som inte primärt ska täckas av rättshjälpen, i varje fall inte i första skedet. Sedan går det att överklaga till domstol, och då kan det bli annorlunda.
Fru talman! Vi har nu jobbat ett antal år med kvinnofridsfrågorna, som jag tycker är oerhört viktiga, och det är mycket viktigt att jobba vidare med dem.

Fru talman! Bara som ett klargörande vill jag påpeka att den kvinna som utsätts för våld och sedan blir föremål för polisutredning har rätt till målsägarbiträde. Den rätten har också utvidgats i år när det gäller brott mot besöksförbud. Vad gäller kvinnofrid är den frågan oerhört aktuell, och jag kommer nu på lördag att presentera ytterligare åtgärder som är ägnade att ge skydd åt utsatta kvinnor.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Minskade ekonomiska möjligheter i skolorna har gjort att barnens kontakter med kulturaktiviteter, möten med konstnärer osv. har minskat och är ganska få på en del håll. Många kommuner har delat upp resurserna till skolorna, vilket gör att varje enskild skola ska få köpa in kultur. Man anser sig då inte ha råd. Under tiden som det här har skett har också de tidigare fungerande kontaktnäten försvunnit. Skolverket och Kulturrådet har under en treårsperiod haft ett gemensamt regeringsuppdrag att samordna de nationella insatserna för att stimulera utvecklingsarbetet med kulturen i skolan. Då blir min fråga till kulturministern om hon är beredd att låta Skolverket och Kulturrådet få ett förlängt regeringsuppdrag och fortsätta att driva det här projektet under 2002
Fru talman! Det är precis som Birgitta Sellén beskriver det. På sina håll har det blivit mindre av kultur i skolan, främst på grund av att kommuner har haft en ansträngd ekonomi. På några håll har det också varit negativt att det har gjorts en uppdelning av de här pengarna på varje enskild skola. Det har inneburit att det inte har funnits något samordningsansvar, och det har blivit mindre av kultur för en del barn i skolan. Det är olyckligt. I många kommuner som har varit berörda av den här negativa utvecklingen är man nu på väg att reda ut det. På en del håll är det tvärtom en väldigt positiv utveckling. När det gäller gruppen Kultur i skolan, som arbetar på hög nivå i samarbete mellan skolministern och mig själv - det är Skolverket och Kulturrådet som arbetar med det - utgår jag från att det är ett arbete som måste fortsätta också efter treårsperioden.
Fru talman! Det var ett väldigt litet löfte - kulturministern "utgår från" att det ska fortsätta. Men jag tolkar det som att det kommer att fortsätta, eftersom jag känner att kulturministern är intresserad av det här. Jag vet också, som kulturministern säger, att även skolministern är starkt engagerad i det här. Kultur och estetiska ämnen är ju väldigt viktiga för inlärningen i skolan, och då är det viktigt att man satsar på det. Jag hoppas och tror att detta projekt verkligen ska kunna fortsätta.
Fru talman! Jag säger "utgår från" därför att den här treårsperioden fortfarande rullar på. Skulle det vara så att vi finner att det finns någon annan form, någon permanent form, för samarbetet mellan Kulturrådet och Skolverket som fungerar ännu bättre ska vi naturligtvis försöka med det. Denna fråga kommer att vara fortsatt prioriterad. Att den kommer att vara det i just den här formen kan jag inte garantera, men den kanske är den bästa. Vi får återkomma.
Fru talman! I dag kom det ett pressmeddelande från Socialdepartementet som säger att regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över internationella adoptioner. Jag tycker att det är bra. Det är en utredning som behövs på alla sätt och vis. Under den socialdemokratiska kongressen beslutade även Socialdemokraterna - i likhet med många andra partier här i riksdagen, förutom Kristdemokraterna och Moderaterna - att ta upp frågan vad gäller internationella adoptioner och möjligheten för homosexuella att bli prövade som adoptivföräldrar. Jag vet också att det pågår ett arbete inom Justitiedepartementet med att förbereda en sådan proposition, som ska läggas till våren. Jag vill fråga justitieminister Thomas Bodström om den här nya utredningen på något sätt kommer att påverka innehållet i den kommande propositionen just vad gäller frågan specifikt om homosexuella föräldrar och i synnerhet prövningsrätten vad gäller internationella adoptioner.
Fru talman! Den utredning som har beslutats i dag påverkar inte det arbete som pågår på Justitiedepartementet, det arbete som just har nämnts.
Fru talman! Det var glädjande att höra. Man kan bli lite orolig när man läser i Svenska Dagbladet att statsrådet Ingela Thalén har uttalat sig i motsatt riktning. Det intressanta i den här frågan är trots allt de barn som redan finns i Sverige i dag, de internationellt adopterade barn som lever med föräldrar som är homosexuella, och att även barn i framtiden ska kunna komma till de bästa möjliga föräldrarna i Sverige, oavsett föräldrarnas sexuella läggning. Då är min följdfråga till justitieministern om han är beredd att på ett tydligt sätt ta till vara även dessa barns juridiska rättigheter till sina föräldrar, alltså dessa barn som redan finns i Sverige i dag.
Fru talman! Vi tar hänsyn till alla barn som finns i Sverige. Vi tar också hänsyn till barn som finns utanför Sverige.
Fru talman! Åke Sandström tog tidigare upp pälsdjuren och socialdemokraternas kongress. Ställningstagandet bekymrar mig mycket, eftersom jag kommer från den kommun som har nästan hälften av alla pälsfarmar. Statsrådet Messing sade att man hade fattat beslut på djuretiska grunder. Det förvånar mig och många i Blekinge, eftersom man inte ens kunde invänta de utredningar som man själv hade tillsatt. Förmodligen kommer pälsdjursnäringen att flytta till länder på andra sidan Östersjön vid ett förbud i Sverige. Vad djuren tjänar på det kan vi diskutera senare.

Fru talman! Nej, regeringen kommer inte att lägga fram något förslag om förbud mot att bära päls. Det gäller varken djur som bär päls eller människor som bär päls.
Fru talman! Jag vill inte från bänken beskylla regeringen för hyckleri, men det ligger nära till hands. Jag har en annan fråga, om det nu går så illa för alla våra kamrater hemma i kommunen och i övriga Sverige att deras näring förbjuds. De senaste åren har pälsdjursuppfödarna tvingats investera väldigt mycket för att burarna ska hålla de mått som Jordbruksverket har krävt. Det har man hållit på med fram till förra året, och man har lagt ned miljoner. Dessutom hade man gjort oerhört stora investeringar dessförinnan. Kan statsrådet garantera att dessa människor får tillbaka de pengar som de faktiskt har lagt ned om det går så illa att ni får igenom detta ogenomtänkta förslag? Det tycker jag att de har rätt till när de får näringsförbud från högsta politiska ort.
Fru talman! Denna diskussion fördes också tidigare. Jag vill stryka under det svar som Ulrica Messing gav Åke Sandström. Vi har gjort detta ställningstagande utifrån ett djuretiskt perspektiv. Vi kan ha olika uppfattningar om det, och jag ser på Jeppe Johnssons minspel att vi definitivt har olika uppfattning. Men det är den socialdemokratiska partikongressens ställningstagande. Vi kommer naturligtvis att hantera denna fråga på det sätt som är både riktigt och rimligt ur ett regionalpolitiskt och ur ett branschpolitiskt perspektiv. Precis som Ulrica Messing tidigare sade kommer denna fråga att beredas i den ordning som man bör bereda denna sorts frågor.
Fru talman! Justitieministern får många frågor i dag, och också en av mig. Den handlar om situationen för kvinnor i fängelse. Det är bara 5 % av de intagna i fängelse som är kvinnor, men de utgör en väldigt speciell grupp. De flesta är arbetslösa när fängelsetiden påbörjas, och därför är det väldigt viktigt att de får en meningsfull och yrkesinriktad utbildning. Ett extra stort problem är att många av dem också är mödrar. Jag vet, genom de kontakter jag har haft, att de upplever stor skuld och skam över att vara en mamma som sitter i fängelse. Självklart är detta också ett problem för pappor, men min erfarenhet är att det upplevs ännu mera skuldtyngt av kvinnor.
Fru talman! Några konkreta åtgärder är det inte min eller regeringens uppgift att vidta. Det är Kriminalvårdsstyrelsens uppgift. Däremot har denna fråga uppmärksammats och diskuterats i samtal mellan regeringen och Kriminalvårdsstyrelsen. Det har gällt det som nu nämns, men också att kvinnor många gånger är i en svårare och mer utsatt social situation, vilket bl.a. hör ihop med att de många gånger också är brottsoffer. De speciella förhållanden som gäller för kvinnor i fängelse innebär att det måste tas särskilda hänsyn. Jag besökte Hinseberg i våras. Man har inrättat möjligheter för barn och eventuella makar att bo där under viss tid. Det har fallit väl ut, och det finns önskemål om att man ska bygga ytterligare ett sådant hus på Hinseberg.
Fru talman! Tack, justitieministern, för det svaret. Men det räcker väl egentligen inte. Vi har från Folkpartiets sida diskuterat om man inte rentav skulle ha särskilda anstalter, typ Hinseberg, där man skilde ordentligt på manliga och kvinnliga intagna. Precis som justitieministern påpekar är dessa kvinnor ofta också brottsoffer. Relationerna mellan män och kvinnor på anstalter är extra ansträngda. Det behövs naturligtvis också besöksrum och besökslägenheter där kvinnorna kan få träffa sina barn. Här finns väldigt mycket att göra. Jag hoppas verkligen att justitieministern fortsätter med insatser för kvinnor på fängelser.
Fru talman! Vi kommer att fortsätta med det arbetet. Men det som nämns här har vi alltså redan gjort. Det finns särskilda anstalter för kvinnor - bl.a.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturministern. Enligt medieuppgifter har kulturministern valt att avstå från att kommentera ett telefonsamtal som har utväxlats mellan departementsrådet Håkan Lavén, som denne uppfattat som ett försök att påverka hans uppdrag att göra en översyn av radiooch TV-lagen.
Fru talman! Jag har inte avstått från att lämna kommentar. Däremot hade jag personligen inte tillfälle att tala med alla de journalister som hörde av sig i går. Jag vidarebefordrade en kommentar via departementets pressekreterare. Min kommentar, som har återgetts i några få medier, lyder som följer. Jag har aldrig talat med denne särskilde utredare. Jag har aldrig träffat honom. Jag har självfallet aldrig bett någon av mina medarbetare att ringa honom och ge honom order i någon sak. Det är fakta i målet. Jag är mycket överraskad över att han inte vill fullfölja sitt uppdrag. Jag beklagar det.
Fru talman! Får jag fråga kulturministern vilka kontakter ministern anser bör förekomma mellan ett departement och en utsedd utredare vid sidan av de direktiv som regeringen har fattat beslut om.
Fru talman! Den praxis som gäller sedan evinnerlig tid i Regeringskansliet är att utredaren får tillgång till ett direktiv när vederbörande ska ta ställning till om hon eller han vill ta uppdraget. Sedan får man ett arvode. En ansvarig tjänsteman på den enhet som behandlar frågorna kan sedan vid enstaka tillfällen behöva ha någon praktisk underhandskontakt. Departementet har också rätt ofta experter i utredningar. De representerar självfallet icke sig själva utan departementet, och deras uppgift är att på ett mycket översiktligt sätt hålla departementet och statsrådet informerade om vad som förekommer i utredningen. Det blir av arbetsskäl på ett mycket översiktligt plan och oftast i ett mycket sent skede. Det är praxis för samtliga utredningar.
Fru talman! Min fråga går till justitieminister Thomas Bodström. USA:s finansdepartement har upprättat en lista på både organisationer och personer. Denna lista har USA vidarebefordrat till FN:s kommitté för sanktioner. Där har man, utan att ha fått underlag i frågan, antagit listan. Därefter har EU kommissionen, utifrån en förordning som finns, tagit beslut om denna lista, vilket har inneburit att man har frusit tillgångar för organisationer och personer i Detta är en politisk fråga. Enligt Rikskriminalens chef Lars Nylén finns det ingen misstanke om brott gällande dessa personer och organisationer. Det är en politisk bestraffning, sanktionerad av FN, säger Lars Det är en fråga om rättssäkerhet. Jag undrar hur den svenska regeringen kommer att agera för att upphäva denna frysning och för att se till att dessa personer får en rättslig prövning i Sverige innan de blir misstänkliggjorda.
Fru talman! Prövningen sker alltså i FN:s sanktionskommitté. Det är upp till de länder som sitter i den kommittén - bl.a. Norge - att göra en prövning. Man har fattat ett enigt beslut om att de här tillgångarna ska frysas. På det sätt som beskrivs har det sedan också antagits en förordning av EU. Därmed är detta giltigt i Sverige. Vi har alltså inte någon egen prövning. Våra alternativ är egentligen två, att begå ett folkrättsbrott och gå direkt emot FN och FN-stadgan eller att göra det som vi nu gör, nämligen att vi begär att av USA få det underlag som har legat till grund för att de här personerna är med på listan.

Fru talman! De uppgifter som jag har fått är att inte ens FN:s sanktionskommitté har fått ett underlag till det här beslutet. Man har inte fått veta vad som är orsaken till att USA misstänkliggör dessa organisationer och personer. Jag tycker att det är väldigt sorgligt att FN:s sanktionskommitté fattar ett beslut utan att ha fått ett underlag, att man bara tar USA:s ord för sanning. Detta är ju en politisk fråga i dag. Jag tycker att Sverige borde ta upp det här på FN-nivå och se till att de här personerna får det stöd som de behöver. De här organisationerna kan ju gå i konkurs och annat. Jag tänker på alla de socialbidragstagare och andra utsatta grupper i Rinkeby som har skickat pengar till släktingar som har det väldigt svårt, som inte får pengar nu. Det sker dessutom under ramadan. Det är en väldigt viktig och känslomässig fråga. Jag tycker att det är angeläget att Sverige agerar tydligt. Vad kommer Sverige att göra om USA inte ger oss underlag? Då tycker jag faktiskt att man ska gå upp till FN:s sanktionskommitté och säga att det här beslutet är fattat utan underlag och borde därför upphävas.
Fru talman! Det är alltså FN:s sanktionskommitté som har fattat det här beslutet. Det är den som kan ändra det. Det som Sverige kan göra är det som vi gör nu. Men jag anser att det dessutom finns skäl att ytterligare lyfta in rättssäkerhetsfrågor när det gäller kampen mot terrorism, och som kabinettssekreterare Hans Dahlgren berättade i går kommer sådana initiativ att tas av Sverige inom de närmaste månaderna.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Sjukskrivningskostnaderna har, precis som medierna har rapporterat, ökat dramatiskt. 1998 låg kostnaden på ca 20 miljarder för sjukförsäkringen, och i år ligger kostnaden på ca 43 miljarder. Det är alltså 23 miljarder i ökade kostnader. Den här kostnaden motsvarar exempelvis hela budgeten för rättsväsendet. Trots detta har regeringen inte förmått att stoppa kostnadsutvecklingen. Regeringen har i år presenterat ett elvapunktsprogram. Det är i och för sig inget fel på förslagen, men man kan ju undra hur skarpa förslagen är och hur snabbt de kan få effekt. Min fråga till statsrådet är därför: När beräknar regeringen att det blir någon effekt av förslagen, och i vilken storleksordning är de besparingar som man tror sig få med förslagen?
Fru talman! Den 5 december kommer vi i riksdagen att behandla det budgetförslag som rör socialförsäkringsområdet. Jag kommer i anslutning till det att utveckla regeringens syn på frågan om sjukskrivningskostnader, socialförsäkringens administration m.m. Jag kan nu väldigt kortfattat säga att de ungefär 100 000 långtidssjukskrivna som vi har i dag kommer att bli hjälpta av bl.a. det elvapunktsprogram som regeringen har lagt fram förslag om. I det programmet finns också en diskussion om förebyggande insatser. Statsrådet Sahlin och jag har påbörjat ett samtal med arbetsmarknadens parter för att förändra dagens arbetsliv, så att man förhindrar att fler blir sjukskrivna och långtidssjukskrivna. Sammantaget är det min uppfattning att detta på kort och på lång sikt kommer att underlätta både för dem som är i arbetslivet i dag och de som är sjukskrivna. Vi kommer också att vidta åtgärder för att underlätta för förtidspensionärer att återgå till arbetsmarknaden i den takt som de själva önskar.
Fru talman! Många av förslagen är förebyggande. Det är vällovligt och bra, men risken är ju att de som redan i dag är sjukskrivna och som riskerar att bli förtidspensionärer inte får den snabba hjälp som de skulle behöva. I elvapunktsprogrammet aviseras också att man överväger en förlängd sjuklöneperiod för arbetsgivarna. Det här riskerar enligt min mening att man försvårar för handikappade och andra personer att få en anställning. Regeringen aviserade dessutom i en DN Debatt-artikel häromdagen att man ska lägga på ytterligare avgifter på företagen för att minska ohälsan. Varför lägger regeringen allt ansvar på företagen och arbetsgivarna? Vilket ansvar har försäkringskassan, som samordnare av rehabiliteringsinsatser, och varför satsar inte regeringen i stället på att ge försäkringskassorna en rejäl chans att klara sitt åtagande med ökade resurser?
Fru talman! Arbetsgivarna har det övergripande ansvaret för arbetslivets villkor. Tillsammans med löntagarnas organisationer har de mycket stora möjligheter att påverka den lokala arbetsplatsen och företagets verksamhet, och det är arbetsgivarna som anger riktlinjerna för det här. Ett sätt att minska sjukskrivningskostnaderna kan ju vara det som kristdemokraterna föreslår, nämligen att man går in i ersättningen när det gäller t.ex. karensdagar. Vi lägger inte fram några sådana förslag. Vi vill i stället arbeta både operativt och förebyggande. I elvapunktsprogrammet finns det också insatser som kommer att underlätta för försäkringskassorna. Det handlar om verksamhetsutveckling. Det handlar om metodutveckling. Och det finns ansenliga belopp för att man ska kunna påskynda och t.ex. utveckla en väldigt viktig insats, nämligen att ge rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering till de personer som är långtidssjukskrivna. Till den delen behövs det också medverkan från arbetsgivarna och arbetsplatserna. Därför kommer Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsverket gemensamt att få i uppdrag att samverka kring de frågorna.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingela Thalén. På s-kongressen fattades det beslut om att man skulle höja nivåerna i a-kassan snarast. Det är viktigt. Vi vänsterpartister stöder att man ska få de 80 % som man är berättigad till. Min fråga gäller bostadsbidragen. De har inte inkomstanpassats eller boendekostnadsanpassats sedan Min fråga till regeringen blir: Är det bråttom med det? Kommer det att bli någon sådan anpassning?
Fru talman! Regeringen har inte för avsikt att justera upp bostadsbidragen. Regeringens ambition när det gäller kostnaderna för boendet är att minska dem långsiktigt. När det gäller en hel del av bostadsmarknaden har kostnadsökningen, i och med räntekostnadsminskningar och andra insatser, inte heller blivit så stor som den har varit under mitten av 90 talet. Dessutom kommer de förändringar som sker när det gäller fastighetstaxeringen också att påverka kostnadsutvecklingen för boendet. Vår inställning när det gäller bostadskostnaderna är att det bostadsbidrag som vi har i dag ska träffa just de hushåll som har svårast att klara bostadskostnaden. Enligt min uppfattning gör det det. Det kan bli en bättre anpassning när det gäller själva bostadsbidragets konstruktion, men när det gäller omfattning är det ungefär den omfattning som det är i dag.
Fru talman! Min fråga handlade inte om träffsäkerhet eller om omfattning utan om bostadsbidragen skulle nivåjusteras, i linje med den allmänna samhällsutvecklingen. Det är ju faktiskt de fattigaste som får bostadsbidrag, och de har blivit fattigare sedan 1996. Regeringen borde väl också ha en politik för de fattigaste i samhället som kanske inte har så stor plats på skongressen eller har andra möjligheter att framhäva sina röster. Jag tycker att det här är angeläget. Det är fem år sedan bostadsbidragen anpassades. De borde anpassas årligen.
Fru talman! Det allra bästa sättet att hjälpa de hushåll som har de lägsta inkomsterna är att se till att vi har en bra arbetsmarknadspolitik, att man får tillgång till arbetsplatser och att man får en god löneutveckling, och att vi också har en press på kostnaderna när det gäller boendet. Inkomstutvecklingen för hushållen är en väldigt viktig fråga. Därutöver finns det anledning att titta särskilt på vissa hushåll. Några av de hushållen är de med ensamförsörjare. Regeringen avser att återkomma till den frågan efter det att vi har gått igenom den utredning som kallades fattigdomsfällan.

Fru talman! Ungefär samtidigt som vi blev klara med överläggningarna i Marrakech drog ett häftigt oväder in över regionen och åstadkom flera hundra döda i Marockos grannland Algeriet. Jag påstår naturligtvis inte att detta hör samman med klimatförändringarna. Men det är lite grann av ett ödets ironi att den typen av oväder drabbade området just när vi var klara med konferensen. Det är en påminnelse om vad som kan bli följden av den pågående klimatförändringen. I Kyoto 1997 gjorde industriländerna åtaganden att minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser. Men man kunde då inte komma fram till alla de praktiska beslut som måste fattas för att detta ska bli möjligt. I Buenos Aires året efter bestämdes att man skulle arbeta efter det som kallas Buenos Aires Plan of Action för att ta fram besluten till det möte som var planerat och ägde rum i Haag förra året. Det lyckades inte, som vi alla känner till. I stället ordnades ett särskilt möte i Bonn i somras. Det mötet kunde i allt väsentligt samla sig kring en politisk överenskommelse om dessa åtgärder. Det som var utestående kom att behandlas under mötet som ägde rum i Marrakech och som avslutades i lördags morse. Jag ska vid det här tillfället ge en beskrivning av hur Bonn och Marrakechmötet sammantaget nu ger en grund för det fortsatta globala klimatarbetet. Låt mig först säga som en sammanfattande bedömning att det naturligtvis finns brister i de beslut som vi nu har kunnat fatta. Vi skulle ha velat ha annorlunda beslut. Det är en svag beskrivning av det som kallas för supplementaritet, dvs. hur mycket av de nödvändiga åtgärderna som de olika länderna ska vidta själva i stället för att förlita sig på de s.k. mekanismerna. Det är för mycket sänkor i överenskommelsen. Det finns i dag inte det vetenskapliga stödet som skulle krävas för att man skulle räkna med sänkorna i den omfattning som nu sker. Vi är också kritiska till de rent politiska beslut som har gett vissa länder mer sänkor relativt sett än vad andra länder har fått. Vi är naturligtvis också bekymrade över att de utsläppsminskningar som i Kyoto skulle vara 5,2 % från industrivärlden nu är i storleksordningen 1-2 % just därför att vi har sänkor och mekanismer i större omfattning än vad vi velat. Samtidigt tror jag att de kritiska synpunkterna inte är lika avgörande som det positiva resultatet av mötena. Vi har nu ett första bindande steg där vi har bekräftat att Kyotoprotokollet gäller och att det kan genomföras. Kyotoprocessen lever trots att den var dödförklarad av väldigt många bara för ett halvår sedan. Nu blir det möjligt att åstadkomma en ratificering av Kyotoprotokollet som planerat under nästa år 2002. Vi har förhoppningar om att också de avgörande länderna Japan och Ryssland kommer att ratificera ganska tidigt och att Kyotoprotokollet kommer att kunna träda i kraft ganska snart. Jag tror att de positiva aspekterna överväger de negativa aspekterna som jag har redovisat. När det gäller de s.k. u-landsfrågorna var i stort sett en text färdig i Bonn. Nu har det endast skett vissa smärre kompletteringar. Det gäller t.ex. riktlinjerna för hur den globala miljöfonden EEF ska hantera den speciella klimatfond som skapades i Bonn. Här handlar det också om en överföring av resurser där EU tillsammans med ytterligare några industriländer har lovat att tillhandahålla ökade resurser. Det är fråga om 410 miljoner amerikanska dollar bl.a. till de fattigaste länderna för att de ska kunna anpassa sig till de klimatförändringar som de redan nu är utsatta för. Vad gäller de flexibla mekanismerna har jag nämnt mina synpunkter på supplementaritetsdefinitionen. I beslutet ligger också att varje land, vilket är positivt, måste upprätta en reserv på 90 % av sina utsläpp för att garantera att länder inte säljer mer än de kommer att ha utrymme för i slutfasen av åtagandeperioden. Jag ser också det som positivt att kärnkraftsprojekt är uteslutna från det s.k. gemensamma genomförandet av de projektbaserade mekanismerna. Det gäller också CDM, dvs. Clean Development Mechanism. Sänkprojekt tillåts inom Clean Development Mechanism under första åtagandeperioden men är då begränsade till att aktiviteterna återbeskogning och beskogning, vilket kan bedömas som tillfredsställande. När det gäller kolsänkorna får man räkna med 15 % av de beräknade upptagen i skog. Det är alltså en reduktion med inte mindre än 85 % med hänsyn till den osäkerhet som finns. Dessutom finns det ett tak som motsvarar 3 % av landets totala utsläpp av växthusgas för hur mycket sänkor man får räkna med. För Sveriges del innebär det att vi kan tillgodoräkna oss 3 % av basårsutsläppen i form av sänkor. Efterlevnadssystemet har kanske varit det mest knepiga problemet vi har haft att lösa. Grundbeslutet är nu att det finns en kommitté som ska ha två paneler. Den ena panelen ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas om ett land inte lever upp till regelverket. Den andra panelen ska föreslå åtgärder för att underlätta för länder som har mindre problem med åtagandet att komma till en compliance-situation. De påföljder som det kan bli tal om är att upprätta en handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas, att dra in landets rätt att sälja utsläppsrätter och att reducera den tilldelade mängden för kommande åtgärdperiod med en viss "ränta". Är det så att ett land missar 1 miljon ton under närmaste åtagandeperiod kommer landet att få åstadkomma 1,3 miljoner ton i mindre utsläpp perioden därefter. En viktig fråga i detta sammanhang som vi har diskuterat i Marrakech är hur rapporteringen av utsläppen ska ske. Det är självfallet väldigt viktigt att vi har ett starkt system för rapportering som gör det möjligt för oss att följa upp hur väl länderna lever upp till sina åtaganden. Slutligen till det som nu ligger framför oss, nämligen ratificeringen av protokollet. Där har EU inklusive självfallet Sverige en mycket stark ambition att kunna ratificera protokollet före Johannesburgkonferensen till hösten nästa år. Som jag sade tidigare bör det nu vara möjligt också för andra länder att ratificera så att vi når upp till de krav som ställs för att protokollet ska kunna träda i kraft. Vi kommer självfallet att ha kontakt med de länderna och påverka dem så långt vi nu kan att också ratificera snabbt nog. Det allra viktigaste problemet är naturligtvis att försöka se till att också USA så fort som möjligt ansluter sig till Kyotoprocessen. USA svarar ju för 25 % av de globala utsläppen och 35 % av de rika ländernas utsläpp av växthusgaser, och det är klart att det skulle förstärka protokollet oerhört om USA kunde komma tillbaka. Det skulle naturligtvis också underlätta det globala arbetet med att möta klimatförändringarna om så är fallet. Jag tycker ju att klimatfrågan verkligen är en fråga som kräver globala allianser för att vi ska kunna lösa den, allianser som också måste bygga på multilateralism, och min förhoppning är naturligtvis att de erfarenheter USA gör just nu i kampen mot terrorismen också ska skapa förutsättningar för landet att delta mer helhjärtat i andra viktiga globala frågor. Vi måste också börja förbereda för nästa åtagandeperiod. En viktig fråga där blir om en del av utvecklingsländerna också ska få kvantifierade åtaganden, och jag ser det som ofrånkomligt att så blir fallet. En annan viktig fråga är att utveckla synen på sänkor och se om vi kan få ett vetenskapligt stöd av ett annat slag än vi har i dag för att arbeta mer aktivt med sänkor inom ramen för klimatpolitiken. En tredje fråga är naturligtvis vilken storlek de framtida åtagandena ska ha. Jag tror att vi alla är överens om att det kommer att krävas större minskningar av växthusgasutsläppen för kommande åtagandeperioder, radikalt större minskningar. Förhandlingarna för nästa åtagandeperiod ska börja senast 2005. Jag tror att vi ska använda tiden till dess till att förbereda de förhandlingarna väldigt väl. Jag ser ingen direkt poäng i att försöka starta förhandlingarna tidigare. Jag tror att det kan bli ett bättre resultat om vi låter ytterligare några års klimatförändringar påverka förhandlarnas vilja att bjuda till vad gäller de minskningar av utsläppen som kommer att visa sig nödvändiga.

Fru talman! Det är ju intressanta frågor som diskuteras här, väldigt angelägna för hela jorden - globala frågor. Det jag funderar lite grand över är Ryssland som har ställt lite krav vad gäller kolsänkorna. De har en marginal på 30-40 % och skulle vilja använda den för att sälja ut överskottet. Ministern nämnde lite om det här med överskottet, men jag skulle gärna vilja få lite mer klarlagt runtomkring det med kolsänkorna och försäljningen, om det är så att Ryssland lyfte fram den frågan eller hur det var. När det gäller utvecklingsländerna har ju Australien tidigare agerat ganska hårt mot att utvecklingsländerna ska ha ökat ansvar, och det är ju med tanke på bl.a. konkurrensen när det gäller export av jordbruksprodukter. Jag skulle vilja få det lite förklarat.

Fru talman! Ryssland har i dag ett utrymme för att öka sina utsläpp med ungefär 35 % fram till 2008 2012. I Bonn fick de också utrymme för 17 miljoner ton sänkor. De begärde inför mötet i Marrakech 33 Man kan säga att det var befogat att höja deras tilldelning en del eftersom beslutet i Bonn baserade sig på ett siffermaterial som vi nu har i en annan form som ger utrymme för mer sänkor. Men totalt sett har alltså Ryssland fått en fördubbling av de sänkor som tilldelades i Bonn. Vi har självfallet försökt motverka detta, men det visade sig inte vara möjligt. Ryssarna var mycket bestämda på den punkten, och med tanke på den starka position som Ryssland har, genom att det krävs att Ryssland ratificerar för att protokollet ska kunna träda i kraft, var det nödvändigt med en kompromiss.
Fru talman! Nu hann inte ministern svara på om kemikalier togs upp. Jag hade i så fall en fråga om det.
Fru talman! Kemikalier togs inte upp. Det här var ett renodlat klimatmöte. Däremot arbetar vi globalt med kemikalier inför ett möte inom UNEP som äger rum i Cartagena i Colombia till våren, där tanken är att vi ska ytterligare utveckla den ansats till global kemikaliestrategi som vi beslutade om i Nairobi i februari förra året. Utöver det är naturligtvis kemikaliefrågan aktuell genom t.ex. Stockholmskonventionen som undertecknades här sent i våras. När det gäller Australien och utvecklingsländerna har det varit flera av de s.k. paraplyländerna som har velat att man redan nu ska diskutera att ge en del utvecklingsländer - kanske t.o.m. alla utvecklingsländer - kvantifierade åtaganden. Det har vi menat vara orimligt i det här läget, men jag menar alltså att det är viktigt att diskutera det inför nästa åtagandeperiod.
Fru talman! Den besvikelse många av oss kände efter Bonnförhandlingarna handlade ju i hög grad om attityder från flera länders sida, lika mycket attityderna som besvikelsen handlade om de konkreta resultaten. Ska vi tolka det så att en attitydförändring är på gång nu; att resultatet i Marrakech inte berodde på det tillfälliga ovädret utan att något är på gång? Kan man se tecken på att motsvarande attitydförändringar är på gång från USA:s sida? Slutligen menar jag att det är lika viktigt att lösa efterlevnadsproblemet som att lösa de här andra frågorna. Ser miljöministern möjligheter att komma överens när det gäller att lösa efterlevnadsproblemet?
Fru talman! För att börja med den senaste frågan har vi alltså nu fått en överenskommelse också om efterlevnadsproblemet, som jag sade var ett av de svåraste områdena vi har hanterat, därför att det handlar om konstitutionella problem i enskilda medlemsländer.

Nu finns det, tycker jag, en stark uppslutning bland de länder som är kvar i Kyotoprocessen - alltså alla länder utom USA - och det var påtagligt, både i Marrakech och tidigare i Bonn, vilken glädje det fanns hos alla deltagare över att vi hade kunnat nå fram till ett bra resultat. Jag återkommer gärna med svar på den tredje frågan, om Harald Nordlund har vänligheten att ställa den på nytt!
Fru talman! Den tredje frågan handlar om efterlevnadsproblemen. Finns det möjligheter att komma fram där? Löser man inte det problemet så är de övriga överenskommelserna inte särskilt mycket värda.
Fru talman! En del i lösningen i Marrakech var just efterlevnadsproblemet. Det är det sista utestående problemet. Från EU:s sida ville vi ha garantier för att man inte skulle kunna använda de s.k. mekanismerna förrän man var bunden av efterlevnadssystemet. Vi lyckades hitta en tillfredsställande lösning på det, så nu finns det ett överenskommet efterlevnadssystem som vi tycker är tillräckligt efter Marrakechmötet. Ytterligare en fråga som jag inte hann besvara tidigare är om det finns några tecken på USA:s ändrade attityd, och man kan inte säga att det finns. USA spelade en mycket blygsam roll i Marrakech liksom i Bonn, åtminstone i kontakter med andra grupper. Hur man agerade inom ramen för paraplygruppen vet jag naturligtvis inte så mycket om.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för redogörelsen, även om den var något teknisk och till vissa delar kanske lite svårbegriplig. Jag vill också tacka för det outtröttliga arbete som ministern lägger ned på de här internationella förhandlingarna. Det är onekligen inte svårt att bli rätt uppgiven när man ett tag har följt utvecklingen i förhandlingarna. I Bonn kom man fram till ett resultat som vi inte kan vara så överdrivet nöjda med. De sanktioner som finns för att få en efterlevnad är svaga. Målet 5,2 % för i-länderna är efter Marrakechmötet rejält urvattnat, ännu mer urvattnat än vad det var efter Bonnmötet. Jag har hört att målet i realiteten kanske är en minskning av utsläppen med 2 %. Vidare är inte USA med, vilket är en svår fråga att hantera. Bilden av det här avtalet är alltså inte så särskilt ljus. Miljöministern sade att USA borde komma med. Jag undrar hur man ska få med USA. Är miljöministern beredd att ytterligare urvattna avtalet för att få med USA?
Fru talman! Det enkla svaret på den frågan är väl att vi har varit tvungna att ge speciella förmåner för vissa länder för att de ska komma med. Det gäller inte minst Kanada. Vi måste vara beredda att behandla USA på ungefär samma sätt, om USA skulle vilja ansluta sig till Kyotoprotokollet. Något annat vore egentligen ganska märkligt, även om vi naturligtvis måste göra det med en viss sorg i hjärtat. Alternativet är ju att USA står utanför protokollet, och då har vi ingen som helst kontroll över hur utsläppsutvecklingen kommer att se ut i USA. Jag tror att själva sakfrågan skulle klara sig bäst om USA kunde komma tillbaka till protokollet så fort som möjligt. Låt mig sedan vad gäller resultatet säga att jag håller med om att vi naturligtvis skulle ha velat ha rejäla utsläppsminskningar sedan 1990 som ett resultat av den här processen. Men hela processen lider av ett fundamentalt problem, som ligger i den totala bristen på symmetri mellan olika länder när det gäller utsläppsutvecklingen. Vissa länder har minskat utsläppen med ungefär 50 % på grund av det ekonomiska sammanbrottet i forna kommuniststater. Andra länder har låtit utsläppen öka väldigt kraftigt under 90-talet. Det är det problemet som har åstadkommit mycket av de politiska svårigheter som vi har haft att komma till rätta med och som tyvärr har tvingat fram den aktuella typen av politiska "fixar" för att få processen att rulla vidare.
Fru talman! En annan fråga som miljöministern tog upp i sitt anförande var framtiden. Nästa åtagandeperiod är beroende av att även u-länderna då får utsläppsåtaganden. Jag kan hålla med om att det är bra att alla har sådana för att på sikt skapa en likartad utsläppsbild och lägre utsläpp i hela världen. Men med vilken trovärdighet kan vi hävda detta när iländernas reella minskningar av utsläpp ligger på kanske 2 %? Om vi inte är beredda att gå längre, att ta de där stora stegen, hur kan vi med trovärdighet hävda att också u-länderna ska ha ett åtagande? Det vore intressant att få del av miljöministerns syn på detta.
Fru talman! Jag instämmer i Jonas Ringqvists grundläggande beskrivning. Det här är ett problem, och u-länderna har på mycket goda grunder kunnat säga till oss att det här i allt väsentligt är ett problem som industrivärlden har skapat. 80 % av alla utsläpp sedan 1950 kommer från industriländerna - ni måste nu visa att ni går före, inte minst med tanke på att ni har betydligt högre utsläpp i dag per capita än vad utvecklingsländerna har. Vi har i vissa länder inte varit riktigt framgångsrika när det gäller att visa detta. Ändå tror jag att vi måste försöka satsa för nästa åtagandeperiod dels på betydligt kraftfullare utsläppsminskningar i de utvecklade länderna, dels på något system för att inkludera ytterligare utvecklingsländer i åtagandena. Man måste då naturligtvis väga in hur mycket olika länder ska åta sig att minska utsläppen, så att det sker på något slags rättvisebasis.
Fru talman! Jag vill tacka för informationen, som var intressant. Det är ju många brister i den här överenskommelsen, men det är möjligt att det är som ministern säger, att den går så långt som det nu var möjligt att komma politiskt. Men vi vet att det här inte räcker. Jag har ungefär samma frågor som de som Jonas Ringqvist tog upp. Finns det någon strategi bland de länder som inser att det här inte alls räcker för att gå vidare? Jag tänker speciellt på USA. Miljöministern säger att man kan ge speciella förmåner, men det finns kanske något annat sätt än att bara komma krypande på knä för dem. Kunde man ha någon annan strategi för att komma vidare?
Fru talman! Strategi är ett stort och vackert ord. Jag vet inte om man kan säga att det finns en strategi i dag. Det gäller däremot att hålla dialogen med USA i gång. Det gäller att peka på att alla länder har det här ansvaret. Det gäller också att, som jag nyss gjorde från talarstolen, peka på att det finns fler områden som kräver enighet globalt genom multilaterala aktioner av det slag som klimatkonventionen och även Kyotoprotokollet ger uttryck för. Det finns faktiskt ett ansvar för alla länder att delta i detta, naturligtvis inte minst för det land som har de största utsläppen, i princip både per capita och som nation betraktad. Vi måste naturligtvis också vara beredda att förhandla med USA i en situation där landet beslutar att det är möjligt för USA att återvända till Kyotoprocessen för att genomföra en förhandling som ger ett för miljön så bra resultat som det någonsin är möjligt. När det gäller strategin för framtiden kan man väl säga att det än så länge knappast finns en sådan, men det är viktigt att nu börja diskutera och att stödja den forskning som kommer att behövas för ett bra resultat för de framtida åtagandeperioderna. En viktig del i en sådan strategi är att se till att EU, som otvivelaktigt har tagit den globala ledningen i detta sammanhang, kan fortsätta att ha ledarskapet i det här viktiga arbetet.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att man tänker på att använda alla till buds stående medel och många andra vägar än just den här förhandlingen. Man bör försöka hitta andra ingångar för att nå en dialog med USA och för att få USA att inse att det är bra också för dess egen del, inte bara för oss. Ett sätt kunde vara att vissa länder inser att man faktiskt kan gå längre än vad som motsvarar de åtaganden som de har gjort - att man kan göra ett ännu bättre jobb. Finns det sådana tankar om att gå längre hos länder som inser att vi har kommit alldeles för kort väg framåt?
Fru talman! Det finns väl två länder i EU i dag som har nationella mål som är mer ambitiösa än vad som motsvarar vad de måste åstadkomma enligt bördefördelningen med EU baserad på Kyotoprotokollet. Ytterligare ett land tillkommer ju när vi lägger fram vårt förslag till klimatproposition, som innebär att vi får ett nationellt mål som är betydligt mer ambitiöst än vad vi skulle ha kunnat ha. Jag tycker också att det är viktigt att det i en sådan här strategi finns länder som visar att man kan gå före.

Fru talman! Tack så mycket, ministern, för denna föredragning. Jag beklagar att det inte sitter fler riksdagsledamöter här och lyssnar i denna mycket viktiga fråga. Jag måste också säga att jag är imponerad över att miljöministern efter så lång tid kan se så positivt på det här resultatet. Jag blir själv ganska nedslagen när jag ser att en minskning om 5,2 % för i-länderna plötsligt går ned till en minskning på 1-2 %. Om man till det lägger att det internationella flyget inte är medräknat, kan resultatet bli ännu sämre. Nu ser flygets utveckling inte ut så som den har gjort tidigare, men det kan ju förändras. Jag har fått svar på ganska många av de frågor som jag hade. Jag skulle ändå vilja säga någonting om rapporteringen. Ministern nämnde bara i förbigående att man har diskuterat hur rapporteringen ska ske. Jag skulle vilja veta hur långt man anser att man kom i det avseendet. Vad gäller åtagandena under nästa period är det ett faktum att man behöver minska utsläppen med kanske mellan 50 och 75 % under de närmaste 50 åren. Det innebär att man bör ha ett betydligt större åtagande för de kommande tre åren. Jag undrar om det finns någon enighet bland de andra länderna om att nästa åtagandeperiod kommer att bli betydligt mera radikal än den här.
Fru talman! Det finns naturligtvis en enighet inom EU om det sistnämnda. Det är också en del av strategin för hållbar utveckling som antogs under Göteborgstoppmötet, där det finns ett mål som vi i och för sig tycker skulle vara lite mer ambitiöst. Men det finns ett långsiktigt mål som kräver stora nedskärningar i framtiden. Hur medveten man är om detta i andra länder vågar jag inte uttala mig om. Inom vetenskapen, klimatpanelen t.ex., finns det en väldigt stark enighet om att det kommer att krävas stora utsläppsminskningar framöver. Det är inte utsläppsminskningar som krävs för att ändra klimatutvecklingen åt andra hållet, eller ens stoppa den, utan det är utsläppsminskningar som krävs för att begränsa klimatförändringarna. Jag ska inte gå in i detalj på rapporteringssystemet. Jag håller med Jonas Ringqvist om att mycket av det här är oerhört tekniskt. Vi har ju ett stort ansvar som politiker att försöka översätta detta snåriga tekniska material till någonting som våra väljare och medborgare begriper. Beslutet om rapporteringssystemet blev tillräckligt för att vi ska känna att vi har en ordentlig koll på att länderna lever upp till sina åtaganden.
Fru talman! Jag har en kort följdfråga. Den gäller teknikutvecklingen och incitament för teknikutveckling. Ser ministern att det här resultatet är ett incitament för teknikutveckling, eller hade det krävts att man hade gått betydligt längre för att verkligen få igång exempelvis utbyte av fossila bränslen i bilparken osv.?
Fru talman! Man kunde ha gått längre. Men nog finns det starka incitament i detta. Vi får inte glömma att man i de utvecklade länder som nu finns med i Kyotoprocessen, t.ex. Kanada, Australien m.fl., måste åstadkomma ordentliga minskningar i storleksordningen 15-20 % under det här decenniet för att uppnå sina åtaganden. En del av det kommer de att kunna göra genom sänkningar en del kommer de att kunna göra genom handel. Men även om det förväntade priset på utsläppsrättigheter är lägre nu än vad man trodde innan USA lämnade kommer det naturligtvis att finnas ett pris på utsläppen. Det är en signal till industrin och forskningen om att det kommer att finnas lönsamhet och ekonomiska vinster för dem som är tidigt ute med ny, bättre och mindre klimatpåverkande teknik. Dessutom kommer vi inte minst inom EU att arbeta med vårt klimatförändringsprogram som nu blir aktuellt vid nästa miljörådsmöte i december med olika instrument, bl.a. för att få fart på den tekniska utvecklingen. Jag tror att det finns ganska många ytterligare incitament som nu kommer att driva den tekniska utvecklingen åt rätt håll.
Fru talman! Många frågor är redan ställda, och vi har fått många svar av ministern. Det är vi tacksamma för. Jag ska se om jag kan hitta någon variant på detta. Jag vill ta upp det som ministern nämnde först, nämligen ovädret i Marrakech. Man kan ofta föreställa sig att det handlar om brist på kunskap när man inte är överens om saker och ting. Här vet vi att vi har en verklighet som inte ser särskilt ljus ut när det gäller klimatförändringarna. Den är helt enkelt en katastrof. Frågan är varför inte alla förstår detta. Var ovädret i Marrakech för litet? Behövs det fler? Ministern sade att vi nog inte ska fortsätta förhandlingarna förrän 2005, för till dess kanske vi kan få mer att visa upp. Är det helt enkelt en brist på kunskap? Är det bedömningen? Känner inte de andra länderna till den verkliga verkligheten?
Fru talman! Det finns en stor kunskap om vad det handlar om även i de länder som verkar vara lite motsträviga. Men det finns naturligtvis reella faktiska problem att åstadkomma den förändring som är nödvändig. Jag ser mina kolleger som balanserande mellan de här verkligheterna; å ena sidan den politiska verkligheten, å andra sidan den verklighet som ges av det som vi nu kan säga oss veta om klimatförändringarna och om de hot som i det här avseendet finns mot vår gemensamma framtid. Jag vill inte på något sätt försvara de paraplyländer som har verkat väldigt bakåtsträvande under den här processen. Ett problem är naturligtvis att för vissa länder låg utsläppen 1997, när Kyotoprotokollet beslutades, 10-15 % över 1990, som är basnivån. Till det ska de länderna ned 6-7 % under basnivån. Man tog alltså på sig ett stort åtagande. Jag vet inte om man förstod riktigt vad man gjorde 1997 i Kyoto. Jag var inte med då. Men när man efteråt nyktrade till och såg att man skulle minska utsläppen upp emot 20 % på tio år drabbades man kanske av lätt panik. Jag säger det här delvis för att det kan vara hoppingivande inför nästa åtagandeperiod. Då kommer vi inte att ha de här obalanserna. Då kommer vi förhoppningsvis inte att ha ett nytt sammanbrott i de forna kommuniststaterna. Vi kommer förhoppningsvis att ha en situation där de rika länderna kan se fram emot en jämn och balanserad utveckling av sin ekonomi och där man har fått kontroll över utsläppen.
Fru talman! Det är ju känt att Miljöpartiet har strängare krav när det gäller utsläppsminskningar än vad regeringen har och kommer att presentera i klimatpropositionen, förmodar jag. Men frågan är hur regeringen i framtiden kommer att försöka leva upp till att nå målet med en 50-procentig sänkning på 50 år. Det betyder ju en otrolig skärpning av kraven för vår egen del. Ministern nämnde att vi har sänkor för 3 %. Hur blir det inför nästa åtagandeperiod? Kommer Sverige då att ta ett stort kliv framåt och säga att vi nu kommer att visa att vi vill fram till målet och ta det större ansvar som jag menar att vi kanske inte gör just nu?
Fru talman! Jag får tillfälle att återkomma till debatten kring regeringens klimatproposition ganska snart. En sak är att lägga fast ett mycket ambitiöst mål där man också är beredd att redovisa att man har infriat det när målperioden är slut. En annan sak är att bedriva överbudspolitik i den här frågan. Låt oss ta den debatten när vi har underlag för den. Om jag är miljöminister när vi förbereder nästa period kommer vi att ha mycket starka ambitioner att verkligen leva upp till de krav som vi alla är överens om. Men vi kommer ju inte att gå ut och säga att vi gör detta själva i Sverige oberoende av vad alla andra gör. Vi ska naturligtvis använda vår beredskap till att ta vår del av ansvaret till att trycka på andra länder så att de också tar sin del av ansvaret. Vi ska ju inte bjuda andra länder på något slags free ride när det gäller de åtgärder som är nödvändiga. Man måste se det här som ett brett förhandlingsmandat där vi ska vara beredda att acceptera det som är nödvändigt men vi ska också stenhårt kräva av andra länder och andra grupper att de gör det. Vi ska göra det genom att fortsätta att verka för att EU ska ha en stark ledande roll i det framtida klimatarbetet i världen.

Fru talman! Gunnar Axén har ställt ett antal frågor till mig i anledning av den proposition om förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen som nyligen lämnats till riksdagen. Han har till att börja med frågat varför det inte finns någon konsekvensutredning i detta ärende. Att regeringen lämnat denna proposition är föranlett av att Regeringskansliet, för att snabbt undanröja den osäkerhet som uppstått på marknaden i frågan om vissa tidigare ändringar i lotterilagen borde ha anmälts till EG-kommissionen, i april i år låtit anmäla ändringarna. Några synpunkter från kommissionen eller andra medlemsstater har inte kommit in. För att fullfölja förfarandet måste bestämmelserna nu antas på nytt. Ärendet är således av utpräglat formell karaktär. Regeringen har därför inte haft anledning att göra någon konsekvensutredning eller några andra överväganden beträffande bestämmelsernas innehåll. Gunnar Axén har även frågat mig om jag är beredd att föreslå riksdagen att fatta beslut som strider mot regeringsformen. Svaret på den frågan är självfallet nej. Den bestämmelse i regeringsformen som Gunnar Axén synes syfta på är den som föreskriver att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke endast får införas för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag . Regeringens självklara inställning är att bestämmelserna motiveras av skyddet för angelägna allmänna intressen. Av mitt svar på Gunnar Axéns första fråga framgår att regeringen nu inte gör någonting annat än att föreslå att riksdagen på nytt ska anta bestämmelser som riksdagen redan beslutat om. Regeringens lagförslag granskades i de tidigare lagstiftningsärendena av Lagrådet, som lämnade förslagen utan erinran. Som bekant ska Lagrådets granskning bl.a. avse hur lagförslag förhåller sig till grundlagarna. Frågan om bestämmelsernas förenlighet med Sveriges grundlagar har således redan prövats. Vidare har Gunnar Axén frågat mig hur jag avser att kompensera idrottsrörelsen för de minskade intäkter som ett monopol ger. Grunden för statens engagemang i och reglering av spelmarknaden är att tillfredsställa allmänhetens spelbehov genom att erbjuda spel i ordnade och kontrollerade former i stället för att verksamheten bedrivs i privat vinstintresse eller illegalt. Detta synsätt gäller också för spel på värdeautomater. Spel på enarmade banditer och liknande automater förbjöds i Sverige fr.o.m. den 1 januari 1979 med undantag av sådant spel som anordnas på fartyg i internationell trafik. Den 1 januari 1995 blev det dock tillåtet att inom landet anordna spel på värdeautomater, dvs. där vinsten ges i form av ett värdebevis. Huvudsyftet var att överskottet av spelet skulle komma folkrörelserna till godo. Spelet bedrivs däremot av AB Svenska Spel. Det finns en mycket god kontroll över värdeautomaterna vad gäller placering av automaterna och även den ekonomiska hanteringen. För spel på värdeautomaterna gäller också en åldersgräns på 18 år. Jag kan också nämna att spel på värdeautomater förra året genererade 280 miljoner kronor till folkrörelserna och därmed även idrotten. Slutligen har Gunnar Axén frågat mig om jag är beredd att ge de drabbade entreprenörerna en övergångsperiod. I propositionen, som alltså nyligen lämnats till riksdagen, föreslås inga övergångsbestämmelser. Där anges följande skäl: Det bör för aktörerna på marknaden ha framstått som uppenbart att regeringen skulle komma att vidta åtgärder för att snabbt stoppa en utveckling på spelautomatmarknaden som går stick i stäv med vad riksdagen beslutat. Mot den bakgrunden kan det inte anses motiverat att med övergångsbestämmelser begränsa en eventuell ekonomisk skada för de aktörer som i den uppkomna situationen valt att investera i spelautomater av nu aktuellt slag. Jag har därmed svarat också på den frågan.
Fru talman! Jag ber att få tacka finansministern för de föredömligt tydliga svaren på mina frågor. Huvudsakligen handlar denna fråga om att ge de berörda företag som investerat i automatspel av de slag som nu föreslås förbjudas en rimlig övergångstid för att staten inte ska förorsaka företagen en omfattande kapitalförstöring. Finansministern hävdar att det inte är nödvändigt med en sådan övergångstid eftersom införandet av det nu aktuella förbudet sker för andra gången eftersom förbudet tidigare befunnits ogiltigt eftersom det införts på ett sätt som strider mot EU:s regelverk. Men faktum är att lagen därmed inte har varit gällande tidigare. Den kommer inte heller att bli gällande förrän den nu har notifierats enligt gällande EU-regler och antagits av riksdagen. Det är inte rimligt att aktörerna på spelmarknaden ska kunna göra annat än att följa den lagstiftning som gäller. Eftersom förbudet inte har gällt tidigare så har man inte heller behövt anpassa sig efter det. Det är inte heller rimligt att spelföretagen ska kunna förutse när förbudet införs på ett korrekt sätt och anpassa sig därefter. Inte förrän dess att riksdagen antagit lagen blir den gällande. Först därefter blir det aktuellt för spelentreprenörerna att anpassa sin verksamhet och då få en rimlig övergångstid för detta. Enligt regeringens förslag får spelföretagen nu ett halvår på sig att avveckla sin verksamhet och gjorda investeringar och säga upp anställda. Det vore rimligare med en övergångsperiod på ett, två eller varför inte fyra år. Det är den övergångsperiod som t.ex. Svenska Spel enligt ett utredningsförslag ska få om antalet spelformer ska minskas. Fyra år var också den övergångsperiod som gällde då man 1995 förbjöd lottautomater i livsmedelsbutiker. Men jag förstår att finansministern inte inser behovet av en rimligt lång övergångsperiod eftersom man inte har gjort någon konsekvensutredning av det liggande lagförslaget. Hade man gjort det så hade man funnit att förslaget leder till en omfattande kapitalförstöring och stora förluster för de berörda företagen och inte minst till att hundratals människor nu riskerar att förlora sina arbeten. Hade man gjort en konsekvensanalys så hade man vidare funnit att argumenten för att befästa statliga Svenska Spels monopol på automatspelsmarknaden, vilket förbudet nu leder till, inte är hållbara. Argumenten för att Svenska Spel skulle vara bättre på att följa gällande lagar och regler håller inte om man ser till Lotteriinspektionens statistik. I en tredjedel av de granskade fallen med Svenska Spels automater har man uttalat kritik mot att dessa har varit uppställda eller skötts på ett sätt som strider mot lagstiftningen. Vad gäller de privata spelautomaterna har man uttalat kritik mot dessa i mindre än 1 % av fallen. Dessutom är de privata spelautomaterna tekniskt utformade så att de är lättare att kontrollera när det gäller hur åldersgränsen upprätthålls än vad Svenska Spels Jack och Miss Vegas-automater är. Jag har själv vid flera tillfällen beskådat hur minderåriga har spelat på de statliga spelautomaterna trots att finansministern bedyrar att de ska skydda mot spel av minderåriga. Slutligen noterar jag med besvikelse att finansministern inte är beredd att ersätta de folk och idrottsrörelser som nu kommer att förlora i storleksordningen 100 miljoner kronor årligen på grund av det införda förbudet. I enlighet med hur spel och lotteripolitiken drivs i övrigt är det uppenbart att finansministern går Svenska Spels ärenden och är mer intresserad av att slå vakt om dess monopolställning än att hitta ett regelverk som slår vakt om såväl en väl fungerande legal spelmarknad som folkrörelsernas intäktsmöjligheter och arbetstillfällena inom spel och nöjesbranschen.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Gunnar Axén talar mot bättre vetande. Jag tror t.o.m. att han är medveten om att han talar i ett ämne där han tycks agera mer för vissa aktörers intressen än hålla sig till de spelregler som finns i sammanhanget. Det framgår av propositionen - och jag utgår från att Gunnar Axén är läskunnig - att detta inte är några nya eller förändrade regler. Det handlar bara om att vidta åtgärder för att säkerställa den ordning på speloch lotterimarknaden som riksdagen redan tidigare har beslutat om. Den ska också gälla i praktiken. De företag som Gunnar Axén nu ömmar för har i en situation där osäkerhet har rått i fråga om hur vissa bestämmelser i lotterilagen har kunnat tillämpas valt att agera helt i strid med dessa bestämmelser. Det kan därför inte komma som någon överraskning för dessa företag att regeringen nu utan dröjsmål agerar för att återställa ordningen på lotterimarknaden. I den mån som företagen nu hamnar i svårigheter beror det alltså på att de har tagit en medveten risk genom att utnyttja den uppkomna situationen. Jag anser inte att det är regeringens sak att minimera konsekvenserna av dessa företags egna risktaganden. Frågan om ändringarna var av sådan art att den skulle ha anmälts och inte avgjorts i en domstol med prejudicerande verkan. Därför vidhåller regeringen sin uppfattning att ändringarna inte skulle ha behövt anmälas, men vi har ändå, för att snabbt undanröja osäkerheten i denna fråga, anmält detta till EG. Jag anser därför att det naturligtvis inte behöver göras någon konsekvensutredning, vilket jag också sade i mitt interpellationssvar. Vissa entreprenörer har helt enkelt i den uppkomna situationen tagit en risk i och med att de har placerat ut spelautomater. Även om de har vetat om vad riksdagen har beslutat så får de faktiskt själva stå för risken.
Fru talman! Trots finansministerns arroganta ton i inlägget ska jag bemöta hans svar på ett seriöst sätt. Det torde inte vara jag som talar mot bättre vetande, utan snarare finansministern. Finansministern kan nämligen inte vara omedveten om att den lag som många trodde var införd faktiskt inte gällde. Det har fastslagits av svenskt rättsväsende. Lagen gällde inte, för den hade inte införts på rätt sätt. De aktörer som agerar på spelmarknaden kan inte göra annat än att välja hur man ska agera utifrån den lagstiftning som gäller. Eftersom den lag som vi nu talar om inte har gällt, har man givetvis fortsatt att bedriva sin verksamhet. Först nu, när det verkar som om lagstiftningen har notifierats enligt gällande EU rätt och eventuellt kommer att antas av riksdagen, kommer den att börja gälla. Först då finns det anledning för dem som agerar inom den här delen av speloch nöjesbranschen att faktiskt anpassa sin verksamhet. Jag beklagar återigen att finansministern inte har velat göra en konsekvensutredning som skulle kunna se vad det här förbudet faktiskt kommer att leda till. Folk och idrottsrörelserna kommer att förlora i storleksordningen 100 miljoner kronor i intäkter årligen. Hundratals människor riskerar nu att förlora sina jobb. Detta kommer att ske under en extremt kort omställningsperiod på ett halvår. Varför inte ge de här företagen åtminstone en rimligt lång övergångsperiod på t.ex. fyra år, som brukar gälla för Svenska Spel när förändringar görs i förutsättningarna för deras verksamhet? Varför inte föreslå någon form av kompensation för de idrottsoch folkrörelser som nu kommer att tappa betydande intäkter på grund av det införda förbudet? Varför är finansministern inte beredd att medverka till att vi får ett regelverk som gör det möjligt för flera olika aktörer att agera på ett seriöst sätt på en legal spelmarknad till nytta såväl för antalet arbetstillfällen som för folkoch idrottsrörelser som får en betydande intäkt från detta håll?
Fru talman! Gunnar Axén försöker än en gång att spela mer okunnig än vad han är. Gunnar Axén vet att vi har haft en lagstiftning som har gällt. Den har inte upphävts av någon instans. Gunnar Axén vet att de företag som medvetet har tagit risker självfallet måste stå för de riskerna själva. Jag är helt övertygad om att Gunnar Axén också vet att svensk idrottsrörelse uppskattar en seriös spelmarknad. Den har naturligtvis allt intresse av att vi kan se till att en seriös spelmarknad också i fortsättningen kan ge goda inkomster till idrottsrörelsen. Regeringen har ett stort antal gånger både deklarerat detta och i praktiskt handling sett till att idrottsrörelsen, liksom andra folkrörelser, får del av den seriösa spelmarknaden. Jag tror att det är andra intressen än den seriösa spelmarknaden som är mer angelägna för Gunnar Axén.
Fru talman! Mot bakgrund av att finansministern fortsätter sin arroganta ton i detta replikskifte ska jag hålla mig väldigt kort. Jag tror inte att debatten kommer att bli speciellt konstruktiv i fortsättningen heller. Finansministern borde vara medveten om att två hovrätter har prövat den lagstiftning vi nu talar om och funnit att den införts på ett sådant sätt att den strider mot EU:s regelverk och därmed inte är gällande. Lagen är inte gällande. Det har två hovrätter slagit fast. Således kommer den inte att existera eller gälla förrän den nu eventuellt antas av riksdagen på nytt.
Fru talman! Gunnar Axén sade att han tänkte vara kort. Det var nog enklast så, tror jag. Det är ändå en realitet att vi har haft en lagstiftning. Den har inte upphävts. Det vet Gunnar Axén. Det finns ingen prejudikatinstans som har upphävt lagen. I det här läget är jag helt övertygad om att för den som vill ha en seriös spelmarknad gäller det också att värna om den seriösa spelmarknadens utveckling. Jag inser att Gunnar Axén kan ha en annan uppfattning i sakfrågan och mer vill ha en privatiserad spelmarknad som vi ser på sina håll utomlands. Där finns det tyvärr väldigt stora risker för omfattande missbruk, spelberoende och negativa sociala konsekvenser. Framför allt ser vi utomlands att när de privata aktörerna får ta hand om spelmarknaden är det inte folkrörelserna och idrottsrörelsen som tjänar på det, utan det är helt privata vinstintressen. Jag tror helt enkelt att Gunnar Axén och regeringen har olika uppfattningar om spelmarknaden. Det är bara att konstatera att regeringen slår vakt om en seriös spelmarknad, i motsats till Gunnar Axén och hans parti.

Herr talman! Carina Hägg har frågat vilka insatser den svenska regeringen är beredd att göra för att kvinnorna ska få sin rättmätiga plats i Afghanistans framtida regering. Inledningsvis vill jag säga att jag instämmer i Carina Häggs beskrivning av den afghanska civilbefolkningens mycket svåra situation. Det afghanska folket är mycket hårt prövat av år av inbördeskrig och umbäranden. Kvinnorna i Afghanistan har drabbats särskilt hårt. Förutom den svåra humanitära situationen har deras mänskliga rättigheter helt åsidosatts genom talibanrörelsens kvinnofientliga politik. Kvinnornas situation har länge varit svår i Afghanistan men blev akut när talibanrörelsen kom till makten. Självklart måste Sverige stödja civilbefolkningen i Afghanistan och särskilt kvinnorna som har drabbats dubbelt. Stabil fred och upprättande av demokrati i Afghanistan är en förutsättning för att ge afghanska kvinnor möjligheten att kämpa för sina rättigheter. Ur detta perspektiv är rapporterna om att kvinnor i Mazar-i Sharif och Kabul tagit av sig sina burkor sedan talibanrörelsen drivits ut mycket positiva. Förhoppningsvis är detta inledningen på ett nytt kapitel i Afghanistans historia. Carina Hägg undrar hur vi ska agera för att lyfta fram kvinnornas situation när talibanregimen fallit. Jag tog upp bl.a. den frågan när jag i onsdags träffade har ju en unik position och resurser som gör att organisationen bör spela en central roll i att stödja den afghanska politiska processen. Brahimi instämmer helt i vikten av att kvinnor bereds plats i utformandet av det framtida Afghanistan. Sverige har i flera olika sammanhang fört fram vikten av att kvinnors och flickors rättigheter respekteras, bl.a. i FN:s kommission för mänskliga rättigheter, EU, givarsammanslutningen Afhanistan Support Group samt med företrädare för olika grupperingar i Afghanistan. Sverige kommer att fortsätta att agera i dessa fora för att öka kvinnors delaktighet i utformandet av det afghanska samhället samt även föra en dialog med företrädare för en eventuell ny regim i Afghanistan. Ytterligare ett sätt att stödja kvinnorna i Afghanistan är att genom internationell närvaro i landet försöka påverka de attityder som hindrar kvinnor från att komma i åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och som hindrar dem att delta på lika villkor i samhället. Detta kan åstadkommas t.ex. genom fortsatt finansiellt stöd till enskilda organisationer som är verksamma i landet. Sverige har sedan tidigare ett långsiktigt engagemang i Afghanistan och är, med ett stöd om 125 miljoner kronor om året, en av de största biståndsgivarna. Ytterligare 200 miljoner kronor av Sidas medel har nyligen avsatts för insatser i Afghanistan och grannländerna. Två av de organisationer som just nu, med medel från bl.a. Sida, arbetar vidare i Afghanistan är Svenska Afghanistankommittén och Svenska Rädda Barnen. SAK verkar bl.a. för att flickor och kvinnor ska få tillgång till undervisning och sjukvård. SAK driver 500 skolor i Afghanistan i vilka över 20 % av eleverna är flickor. Dessa skolor finns både i områden kontrollerade av talibanerna respektive norra alliansen. Min förhoppning är att SAK, med fortsatt stöd från Sida, även i framtiden ska spela en viktig roll när det gäller kampen för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i Svenska Rädda Barnen har arbetat sedan 1983 i Afghanistan och Pakistan. Rädda Barnen har ett nära samarbete med UNHCR och kompletterar deras arbete speciellt när det gäller kvinnor, barn och ungdomar bland flyktingar. Rädda Barnen startar social verksamhet som skolor i flyktingläger och stöder lokala organisationer för att öka flyktingarnas möjligheter att hjälpa sig själva. Rädda Barnen utbildar även UNHCR-personal och pakistansk myndighetspersonal i barn och kvinnofrågor. Svensk personal rekryteras också och skickas ut för att förstärka UNHCR:s kompetens på området. Den humanitära situationen för det afghanska folket är just nu mycket svår. Min förhoppning är dock att man på längre sikt, med omvärldens hjälp, ska kunna bygga upp ett demokratiskt Afghanistan där alla grupper, oavsett religion, etnisk tillhörighet eller kön, ska vara delaktiga på lika villkor. FN har en central roll i denna process. Sverige är berett att delta långsiktigt i detta mycket viktiga arbete och står väl rustat för detta, eftersom vi har ett långvarigt engagemang i Afghanistan och för det afghanska folket.
Herr talman! För en vecka sedan hade jag besök här i riksdagen. Jag hade bjudit in afghanska kvinnor som nu lever här i Sverige, alltså kvinnor som hade flytt till Sverige först undan inbördeskriget och sedan talibanerna. För mig var det oerhört viktigt att få höra deras syn på hur kvinnorna har det i Afghanistan, på händelseutvecklingen och bombningarna och hur de såg på framtiden för sig och sina systrar och folket i Dessa kvinnor kom från medelklassen. De hade fäder som hade stött dem. De hade familjer som hade uppmuntrat dem att studera. De kom från familjer som hade haft råda att låta sina döttrar använda sin tid till att studera. Men skolgången inklusive skolböckerna var fria i deras Afghanistan. De berättade hur kvinnorna hade spelat en viktig roll. De berättade om berömda afghanska kvinnor, om kulturen, om islam och om sin tolkning av vad som står i Koranen. Och detta var troende praktiserande muslimska kvinnor. De gav mig också en del siffror. 50 % av tjänstemännen utgjordes tidigare av kvinnor. 60-70 % av lärarna var kvinnor. 40 % av läkarna var kvinnor. Kvinnorna var en viktig resurs, och det här säger mycket om att kvinnorna är en resurs också i det framtida Afhanistan. I dag har kvinnorna i Afghanistan förlorat alla mänskliga rättigheter, även om positiva tecken nu har synts under de senaste dagarna. Och trots att medvetenheten om detta är stor i dag ställer omvärlden inte krav på de afghanska männen att ge kvinnor rättigheter och inflytande. Männen måste dela makten med kvinnorna. Men formerna för det framtida styret måste afghanerna själva forma. De afghanska kvinnorna som jag talade med undrade varför inte västvärlden ställer krav på kvinnors inflytande, vilket är en berättigad fråga som jag lovade att ta med mig hit i dag till den här interpellationsdebatten med Anna Lindh. Utrikesministern talade om Brahimi. Det är på många sätt en kompetent person. Men när han talar om att alla grupper ska vara representerade i ett framtida styre så har jag fram till den information som Anna Lindh här gav inte hört att han i begreppet alla grupper också inkluderar kvinnorna. Därför skulle jag gärna vilja veta vad han menar när det gäller att ta initiativ. Ord är ju bra. De lägger en grund, men det krävs också att han tar ett initiativ på området. När man från FN-håll talar om en posttalibansk regering så finns inte kvinnorna med i den tänkta konstellationen. När sändebudet Brahimi ska påskynda förhandlingarna så förhandlar man med män. USA och Ryssland träffas, men var är kvinnorna? USA har man träffat på egen hand, men var är kvinnorna? EU möter alla parter, men var är kvinnorna? Man träffar kungen i Italien, men var är kvinnorna? När man nu talar om att hålla en FN-stödd konferens för att hitta en lösning på Afghanistans framtid måste man också väga in kvinnorna. Det borde vara så självklart, men så är det inte. Vid mötet ska representanter för olika afghanska grupper samlas för att förhandla om landets politiska framtid. I begreppet olika grupper ryms återigen inte kvinnorna. detta sammanhang är det nämligen inte bara de afghanska männen som har ett ansvar. Här har också, som de afghanska kvinnorna som jag träffade sade, vi i Sverige och västvärlden ett ansvar att ta upp dessa frågor. Jag har försökt följa detta och kolla med UD vilka ställningstaganden som görs i FN, i EU och av den svenska regeringen. Och så sent som i går kunde jag inte få någon bekräftelse på att den här frågan om kvinnornas inflytande hade tagits upp. När jag träffade dessa afghanska kvinnor lyfte de också fram en annan fråga. De ställer gärna upp och vill gärna tala med företrädare för fler politiker och naturligtvis också gärna med regeringen. Jag tror att det är en bra idé att lyfta fram och politiskt markera kvinnornas deltagande genom att möta dem vid olika träffar, konferenser och i mindre sammanhang. Bistånd, katastrofbistånd, humanitärt och utvecklande bistånd, är oerhört viktigt, och jag är tacksam för den redovisning som utrikesminister Anna Lindh här gav. Men kvinnorna måste också få makt, och makt och humanitärt bistånd kan inte ställas mot varandra.

Herr talman! Jag välkomnar den interpellation som Carina Hägg här har väckt därför att det här är ett mycket angeläget område.

I stora områden på den afghanska landsbygden blev varenda skola förstörd under kriget. Talibanernas kvinnosyn förvärrade bara en kris som redan pågick. Under de tre första månaderna efter det att talibanerna hade intagit Kabul stängde de 63 skolor i staden, vilket drabbade 103 000 flickor, 148 000 Ahmed Rashid konstaterar: "Resten av världen blundade i stor utsträckning för det afghanska folkets desperata situation." Ja, det var i stor utsträckning verkligheten. Jag kan, tyvärr, konstatera att även Sverige, tycker jag, deltog i det blundandet. Från Vänsterpartiets sida har vi vid flera tillfällen tagit upp frågan om kvinnornas situation i Afghanistan och det förtryck mot mänskliga rättigheter som har pågått. Men bl.a. i utrikesutskottets betänkande förra våren sägs det att situationen har stabiliserats, vilket knappast kan anses vara överensstämmande med den situation som rådde i Förtrycket var alltså oerhört påtagligt. Som jag ser saken har kriget mot terrorismen inte väsentligt förbättrat situationen för kvinnorna. Kriget mot terrorismen har skett utifrån USA:s självförsvar, men det har också i oerhört hög grad drabbat kvinnor och barn. Det kan vi inte blunda för. Naturligtvis hoppas vi alla att kriget nu håller på att ta slut, att det närmar sig en ny fas och att norra alliansen och andra krafter som vill stödja sig på demokratin håller på att byggas upp. Men sett till framtiden finns det många osäkra faktorer. Det faktum att kvinnorna på vissa håll har tagit av sig slöjorna - att burkorna har lämnats hemma - är naturligtvis, som utrikesministern säger i svaret, väldigt positivt. Men är det bestående? Och vad innebär det på sikt? De frågorna måste vi ta upp. Sett till den framtida ledningen av Afghanistan instämmer jag i Carina Häggs frågor: Hur driver Sverige dessa frågor? Finns det någon garanti för att kvinnornas intressen bevakas? När det gäller de bilder som vi kan se - senast i går i Dagens Nyheter, men också i många andra medier - av beskrivningen "De vill leda det nya Afhanistan" återfinns självklart, skulle jag vilja säga, inte en enda kvinna. Därför är det oerhört angeläget att vi från svensk sida bevakar just det. Jag är naturligtvis glad över att utrikesministern har tagit upp detta med Brahimi, som ska leda arbetet med att forma en ny demokratisk koalition och förbereda för demokrati i Afghanistan, men jag vill upprepa Carina Häggs fråga: Gör vi från Sveriges sida några formella framställningar i den vägen, och hur agerar vi? Vi tre och många andra är väldigt säkra på och överens om att utan kvinnors medverkan finns ingen demookrati vare sig i Afghanistan eller någon annanstans.
Herr talman! Det är en väldigt viktig och avgörande fråga som tas upp här. Precis som Carina Hägg konstaterar kunde man för flera decennier sedan se ett ganska starkt inflytande för kvinnorna. På 70-talet fanns det kvinnor på många positioner i det afghanska samhället, vilket gällde in på 80-talet, men efter det har det blivit allt svårare. Jag vill dock inte säga att Sverige har blundat. Sverige är faktiskt ett av de länder som via Afghanistankommittén även under de väldigt svåra åren sett till att flickor har fått utbildning. Vi räknar med att ungefär var tredje lärare på den afghanska landsbygden har varit finansierad av svenska medel - några av ett fåtal skolor som faktiskt har kommit flickorna och flickornas undervisning till del. Vi har, både informellt och formellt, i flera olika sammanhang med Brahimi tagit upp frågan om kvinnornas situation i det framtida styret liksom flickornas situation humanitärt. Detta har också - delvis kanske på grund av att vi aktivt tagit upp det från svensk sida men också på grund av att Brahimi själv har en stark uppfattning om det - genomsyrat Brahimis rapporter och den information som han gett om sitt fortsatta arbete både till EU och till säkerhetsrådets medlemmar. Brahimi har besökt regionen, och han har bl.a. träffat representanter för afghanska kvinnoorganisationer och också för iranska och pakistanska kvinnoorganisationer och utifrån det diskuterat hur de afghanska kvinnorna ska kunna få en tydlig och säker plats i det fortsatta arbetet i Afghanistan. När han talat om att alla grupper ska vara representerade i det framtida afghanska samhället har han också understrukit att detta inkluderar kvinnorna. Det var väldigt tydligt både i hans presentation häromdagen för EU ministrarna och i den presentation som han gjort inför säkerhetsrådet och offentligt. Sverige har vid alla dessa tillfällen och vid alla de olika mötena också strukit under vikten av att kvinnorna finns med och att kvinnorna är representerade. Herr talman, självklart har kriget drabbat både kvinnor och barn väldigt hårt, men vi kan nu för första gången på länge känna ett visst hopp för kvinnornas situation i och med att talibanrörelsen faller.
Herr talman! Återigen är jag väldigt nöjd med vad Anna Lindh säger. Jag skulle önska att jag kunde känna trygghet i att de kvinnor som vi här talar om också får en plats först i diskussionen om Afghanistans styresskick och sedan i det framtida styret av Det är förundransvärt - eller kanske är detta ett tecken på hur man fortfarande ser på kvinnofrågorna - att det är så svårt att få tag i sådan här information. Jag efterlyser alltså information: Har man sagt något i FN:s säkerhetsråd? Finns det något om detta i de resolutionerna? Har detta kommit upp i EU sammanhang? Vem jag än ställer frågorna till får jag ett samstämmigt svar: Nej, kvinnorna är inte berörda på det sättet - man har inte tagit upp kvinnornas situation. Däremot vet jag att man väl bevakar området. Vi har ju många ställningstaganden, och vi har gjort oerhört mycket när det gäller bistånd till Afghanistan. Där har vi lagt grunden för ett fortsatt arbete i och med de kontakter vi har. Dessutom har vi många lokalanställda, inte minst genom Svenska Afghanistankommittén, inne i Afghanistan. Indirekt kan man säga att Sverige är den största arbetsgivaren i Afghanistan genom de 8 000 lokalanställda som ger en möjlighet att jobba vidare. Vi vet dock att det när det kommit till utvecklingsbistånd har varit väldigt svårt. Humanitärt bistånd har det varit lättare att genomföra. Men det som också bidrar till en positiv förändring har det varit svårare att genomföra. Jag skulle även önska att jag kunde känna mig lite tryggare vad gäller norra alliansens ambitioner. Vi vet ju att där finns krigsherrar med ett mycket tveksamt förflutet - krigsherrar och, skulle jag vilja säga, krigsförbrytare. Förra gången de gick in i Kabul förbjöd de kvinnor att finnas med i medierna. I övrigt deklararerar de ganska mycket att kvinnor inte på ett synligt sätt borde ha en plats i det afghanska samhället. Nu blev det för deras del oerhört mycket retorik; på det sättet slog det här inte igenom. Dessutom vet vi att talibanerna på många områden har överträffat norra alliansen. Det är dock oerhört viktigt att ha med de frågorna i diskussionen med norra alliansen just med tanke på deras förflutna - de har inte trovärdighet i de här frågorna. Diskriminering av och våld mot kvinnor är oförsvarbart varhelst det förekommer. I Afghanistan har diskrimineringen av kvinnor drivits till en segregering på grund av kön. Man kan säga att det har varit ett slags apartheid. De afghanska kvinnorna har ju berövats alla mänskliga rättigheter - rätten till utbildning, rätten till hälsovård, rätten att arbeta och försörja sig och sina barn, rätten att yttra sig offentligt och rätten att fritt röra sig i sitt land. Kvinnor har inte ens fått klä sig som de vill, även om vi nu ser att några har lyft sina burkor. Kvinnorna får inte visa sina ansikten. Det förtryck och den terror som kvinnor och barn utsätts för väcker allas vår avsky. På alla punkter ligger de afghanska kvinnorna i botten sett till hälsotal och mödradödlighet. För fem år sedan kom en rapport från Amnesty Rights Catastrophe. Rapporten blev omdiskuterad därför att den tog upp kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter, kränkningar som saknade motstycke. Sedan den skrämmande rapporten presenterades har situationen ytterligare försämrats. När jag har varit ute, så sent som i går kväll, och talat om kvinnornas situation i Afghanistan för att ge en bredare bild av vad som händer på andra håll och om de andra saker som händer internationellt med krigsaktiviteter och FN:s ställningstagande har jag haft med mig en burka. Jag skulle gärna ta upp den himmelsblå burkan från Jalalabad för att visa dem som inte har sett en sådan och för att man ska förstå hur lite kontakt man får med en kvinna som bara ska kommunicera genom ett oerhört litet nätfönster. När man har en sådan kvinna framför sig kommer man på sig själv efter ett tag att man slutat att kommunicera med kvinnan, man får ingen kontakt. Då inser man hur mycket mimik och ögonkontakt betyder. Det här är ett sätt att isolera kvinnor, inte bara genom att fysiskt hänvisa dem till hemmets innersta rum utan också att isolera dem genom själva klädedräkten. Jag hoppas att jag slipper se sådana här dräkter i Sverige. Men de afghanska kvinnorna...

Herr talman! Carina Hägg har på ett väldigt tydligt sätt åskådliggjort förtrycket av kvinnor i talibanernas Afghanistan och med andra exempel visat på den katastrofala situation som råder när det gäller hälsa, utbildning osv. - jag behöver inte gå in på det. Vi är också överens om den betydelse som det humanitära stödet från bl.a. Sverige har inneburit för kvinnor och barn, där Afghanistankommittén och Rädda Barnen har spelat en väldigt viktig roll. Det är min förhoppning att de även i fortsättningen kan göra det. Det svenska stödet hittills har varit betydelsefullt. Det gläder mig att vi från vår sida och man från regeringens sida har beslutat om att ytterligare öka det stödet. Det behövs i högsta grad. Jag instämmer i de farhågor som Carina Hägg och många fler har gett uttryck för vad gäller norra alliansen och dess demokratisyn. I går fanns en mycket intressant artikel i tidningen Politiken av Mahin Alipour, som är ordförande i kommittén för försvaret av iranska kvinnor, där hon just beskriver hur norra alliansen under den tid den haft maktinnehav inte på något sätt har respekterat kvinnor och mänskliga rättigheter mer än vad talibanerna har gjort. Hennes oro och den oro som många kvinnor i den muslimska världen känner måste tas på allvar. Det som hon också framför i sin artikel och som jag är intresserad av att fråga utrikesministern om har att göra med att RAWA, Revolutionära samfundet för kvinnor i Afghanistan som också spelat en viktig roll, nu uppmanar FN att skicka peace keeping force till Afghanistan innan norra alliansen börjar upprepa oförglömbara brott i Afghanistan. Jag vill då fråga hur utrikesministern i samtalen med Brahimi tog upp den frågan. Vi har diskuterat hur FN framöver ska stödja. Jag tror att alla är överens om betydelsen av att man har en lång fas där man bygger upp och har övergångsregering innan man kommer fram till eventuella val, innan man fastställer en permanent regering. Vilken roll FN ska spela där är av stor betydelse.
Herr talman! Jag vet att vi är helt överens om kvinnornas svåra situation under talibanregimen, det fruktansvärda systemet med burka inklusive allt annat man har utsatt kvinnorna för. När det gäller möjligheten att nu få en större roll för kvinnorna och svårigheten att få information om vad olika grupper gör, vad olika grupper kräver, som Carina Hägg tar upp, kan svårigheten att få information bero på att de här mötena ägt rum de allra senaste dagarna och att det huvudsakligen är muntliga rapporter och muntliga möten som har ägt rum. Vi kan trots allt se en helt annan situation i dag än vad vi kunde göra för någon vecka sedan. Jag kan instämma i Eva Zetterbergs och Carina Häggs farhågor när det gäller norra alliansen. Det finns positiva exempel med norra alliansen. De områden som norra alliansen nu tar över är de där man nu vågar ta av burkan, vågar återgå till att gå ut på gatorna. Vi kan också se rapporter om att männen vågar raka av sig skägg när de inte vill ha skägg och att man vågar börja spela musik på gatorna och andra sådana tecken på att samhället liberaliserats. Samtidigt vet vi att norra alliansen har ett historiskt förflutet med mycket förtryck av mänskliga rättigheter och att det absolut inte får vara norra alliansen som tar över ledningen av det framtida Afghanistan. Det är också därför som Sverige gemensamt med alla andra länder har menat att det är väldigt viktigt att FN har en avgörande roll i att se till att man samlar en representativ övergångsregering och att FN, även om det är afghanernas egen process där afghanerna själva måste ha ett avgörande inflytande, hjälper till och ser till att en övergångsregim snabbt kan komma på plats i det vakuum som vi annars riskerar att få. Detta, herr talman, räknar jag med att vi mer genomgripande ska kunna presentera och berätta om i riksdagen på tisdagen när det är en speciell debatt med anledning av situationen i Afghanistan.
Herr talman! Jag ska fortsätta där jag var tvungen att bryta på grund av tidsbrist. En synpunkt som kom från de afghanska kvinnor som jag träffade här i Sverige i förra veckan var att de också här i Sverige skulle vilja, utan att vara pressade, slippa att bära burka eller dölja sig i olika former av sjalar. Det är viktigt att man säger att friheten att klä sig som man vill gäller både i Sverige och i Afghanistan och alla kvinnor globalt sett. Jag ska ställa några frågor som jag tagit upp tidigare men som jag vill upprepa. Jag är glad över att Anna Lindh här har kunnat redovisa att kvinnorna har kommit med i samtalen under de senaste dagarna. Men det räcker inte med samtal, det måste också finnas konkreta förslag på hur kvinnorna ska komma in i den processen. Det måste tas fler initiativ för att komma i kontakt med afghanska kvinnor. Är Anna Lindh från regeringens sida beredd att ta kontakt med och träffa dessa afghanska kvinnor? Är man från EU:s sida beredd att bjuda in kanske t.o.m. till en konferens om de afghanska kvinnornas situation? Är man intresserad av att synliggöra det sexuella våld och de övergrepp som har varit mot de afghanska kvinnorna under senare år? Är man beredd att göra en undersökning, en översyn, för att synliggöra det här och därav dra lärdomar för framtiden? Här finns flera punkter som kräver konkreta initiativ. Om vi inte är konkreta i den här delen hur inflytandet framöver skulle kunna utformas, med vilka metoder, då tror jag att det blir väldigt svårt att verkligen få detta till stånd i sista skedet. Då kommer nog den chans som vi ändå har att glida oss ur händerna. Det finns starka krafter som inte vill tillgodose kvinnornas rättmätiga krav på att finnas med i det framtida Afghanistan.
Herr talman! Det har kommit glädjande rapporter de senaste dagarna, som vi konstaterat tidigare, om kvinnornas till viss del nyvunna frihet. Men det är fortfarande oerhört många problem som återstår. Det är en väldigt lång väg kvar till dess att kvinnorna återfår sin frihet och vi får demokrati och mänskliga rättigheter i Afghanistan. Jag kan svara ja på alla Carina Häggs frågor om vikten av att vi går vidare med konkreta steg när det gäller att involvera kvinnorna, vikten av att vi också träffar de afghanska kvinnoorganisationerna och diskuterar med de afghanska kvinnorna hur de ska kunna vara aktiva i det fortsatta arbetet. Jag kan garantera att vi från svensk sida kommer att fortsätta att driva kvinnornas situation och försöka se till att man också formellt tar med kvinnorna i alla olika sammanhang i den framtida återuppbyggnaden av Afghanistan. Samtidigt som jag ger de positiva svaren är jag, liksom säkert både Carina Hägg och Eva Zetterberg, väl medveten om alla problem som återstår.

Herr talman! Jag ska be att få tacka skolministern för svaret. Den direkta anledningen till min interpellation var att jag blev mycket förbluffad när jag läste att Skolverket beslutat att avskaffa betygen på de nationella proven. Det skulle göra betygen mer orättvisa, och det skulle minska elevernas rättssäkerhet. Därför tycker jag naturligtvis nu att det är positivt att skolministern säger att hon tycker att "betygsgränserna i de nationella proven bör finnas kvar". Samtidigt är det förvirrande och oklart med alla olika uttalanden om betyg och utvärdering i skolan. Skolverkets generaldirektör har meddelat att beslutet att avskaffa betygsgränserna på proven fortfarande står fast. Jag har aldrig riktigt förstått den socialdemokratiska inställningen till betyg och utvärdering. Det verkar på något sätt som om rädslan för betyg har gått som en röd tråd genom socialdemokratisk skolpolitik. Länge var en betygsfri grundskola partiets officiella ståndpunkt. Under många år envisades man t.ex. med att försvara att de nationella proven inte behövde göras på samma dag. Den absurda ordningen innebar att färdiga resultat fanns ute på nätet för alla som gjorde provet efter första dagen. För några år sedan ändrades detta. Sedan har en massa svävande diskussioner om betygen förts. Skolverket har t.ex. föreslagit att godkäntkraven i basämnena ska avskaffas när det gäller att komma in på gymnasiet. Den socialdemokratiska partikongressen, som väl har stort inflytande över regeringens skolpolitik, har slagit fast att grundskolebetygen ska avskaffas som urvalsinstrument vid intagning till gymnasieskolan. Ideligen pratar faktiskt socialdemokratiska politiker och representanter för regeringens myndighet om hur stressande godkäntkraven i skolan är. Samtidigt glömmer alla dessa betygsmotståndare vilket svek det är att släppa elever genom skolan utan att ge dem deras rätt till kunskap och vilket svek det är att en elev först långt upp i gymnasieskolan ska förstå att hon eller han inte har en chans att hänga med. Sammanfattningsvis, herr talman, är jag väldigt osäker på vart regeringen egentligen är på väg när det gäller betyg och utvärdering i skolan. Vid ett tillfälle efter Skolverkets beslut om att avskaffa betygsgränserna på proven har skolministern uttalat att hon vill ha en samsyn när det gäller de nationella proven. Men jag förstår inte hur en samsyn kan vara möjlig mellan två så skilda synsätt som för eller mot betygsgränser på proven. Det är som sagt positivt att skolministern säger att hon tycker att betygsgränserna bör finnas kvar - för att använda hennes egna ord. Frågan är bara vad detta egentligen innebär. Regeringens myndighet för skolan föreslår att betygsgränserna ska avskaffas. Därför vill jag nu ställa en tydlig fråga. Kommer betygsgränserna att vara kvar på de nationella proven om skolministern får fortsätta att bestämma, eller är det bara något som skolminister Wärnersson tycker? Ett klart svar skulle göra att i varje fall ett stort frågetecken rätades ut.

Herr talman! Skolministern höll inte med mig om att hon själv och socialdemokraterna har varit rädda för betyg. Vi har haft en rad diskussioner här huruvida man ska erbjuda föräldrarna skriftliga omdömen om hur det går för eleverna i grundskolan. Det har överlämnats ett förslag till Gymnasiekommittén om att ta bort kravet om att vara godkänd för att komma in på gymnasieskolan. Vi har hört regeringen säga nej till förslag om att göra de nationella proven obligatoriska i tidigare årskurser än årskurs 8, osv. Nog finns det ett mönster där man hela tiden är snubblande nära att säga att tyvärr uppnår alltför många elever inte målen, att målen ska ändras eller inte utvärderas. Jag vill också understryka, precis som jag sade förra gången, att jag tycker att det besked som skolministern har gett i dag är positivt. Jag skulle ändå vilja höra ett tydligt svar på den fråga jag ställde i förra inlägget: Innebär nu detta att betygsgränserna kommer att vara kvar på de nationella proven, eftersom vi trots allt har en statlig myndighet som i dag föreslår någonting annat? Däremot antydde skolministern att jag på något sätt skulle ha undervärderat upplevelsen av stress bland eleverna i skolan. Det sade jag ingenting om i mitt anförande, och det gör jag verkligen inte heller. Men vad jag tycker är väldigt viktigt att framhålla är att den stress och irritation en elev kan känna när han får reda på att han inte har uppnått målen ska vägas mot den stress och den olycka en elev känner när han först senare, i 15-, 16 eller 17-årsåldern, upplever och förstår att han inte hänger med i skolan och har massor att ta igen. Det är naturligtvis inte alltid så roligt att få reda på att man inte har nått upp till kunskapsmålen, men det är ännu mindre roligt och ännu mera tragiskt att få reda på det alldeles för sent. Herr talman! Det är, som sagt var, viktigt att komma ihåg att vårt nya betygssystem, som vi nu har haft några år, inte handlar om att rangordna eleverna i första hand. Det gjordes i det gamla betygssystemet, där just en viss procent av Sveriges elever skulle ha ett visst betyg. I det nya betygssystemet kan egentligen hur många som helst få det lägsta eller det högsta betyget. Det ska mäta uppnådda kunskapsmål. När man hör debatten ute i landet verkar det ibland som om många betygsmotståndare inte riktigt har fattat att vi har fått ett annat betygssystem. Betygen i skolan är viktiga av många olika skäl. Det är för att eleverna ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. Sorgligt nog tyder många av avhoppen och misslyckandena i gymnasieskolan på att alltför många har skickats vidare från grundskolan utan att ha fått det stöd som de är berättigade till. Betyg är en viktig del i den här utvärderingen av skolan, av eleverna och av lärarna. Betygen ska naturligtvis inte bara sättas på grundval av ett enskilt prov. Där vill jag för säkerhets skull säga att jag är övertygad om att skolministern och jag, och alla andra, är helt överens om att inga betyg ska sättas på ett enskilt nationellt prov. En elev kan alltid misslyckas på ett enstaka prov. Men det är en oerhörd hjälp för läraren att kunna ha en allmän uppfattning om hur nivån i t.ex. ämnet svenska ska vara, att ha en typuppsats för att kunna jämföra hur man ska skriva som helhet om man ska klara godkäntgränsen. Men det finns också en massa andra saker att väga in. Betygs och utvärderingsdebatten är lite förvirrad, även om skolministern i dag har gett ett besked i en riktning som jag uppskattar. Jag hoppas att den kommer att klarna framöver.

Herr talman! Naturligtvis är betygen ett verktyg som eleven använder i förhållande till sig själv, som skolministern uttryckte det. Men man får inte heller glömma att betygen också i allra högsta grad är en utvärdering av skolan och av lärarens arbete. Där har de också en viktig roll. Det är bra att skolministern nu säger att lärarna ska få mera stöd i betygssättningen, för det har man verkligen väntat på ute på skolorna. Egentligen är det kanske fel att debatten har denna rubrik, för diskussionen borde inte handla om huruvida vi ska försämra ett system eller inte. Den borde handla om hur vi ska göra det bättre. Därför vore det väldigt bra om det konstiga beslutet att ta bort betygsgränserna på nationella prov försvinner. Jag väljer att tolka skolministerns svar på det sättet. Men fortfarande känns det som sagt förvirrande, eftersom det finns ett beslut från den högsta skolmyndigheten om att man ska försämra möjligheten att sätta likvärdiga betyg. Debatten i dag har handlat om att inte försämra utvärderingen, men egentligen borde den handla om att förbättra och utveckla utvärderingen och stärka elevernas rättssäkerhet genom att säkra rättvis och likvärdig betygssättning. Min interpellation handlade faktiskt inte bara om de nationella proven. Jag ställe frågan vilka åtgärder ministern ämnar vidta för att få rättvis betygssättning. Ministern har varit inne på en del av detta. Jag menar att det behövs en rad åtgärder. Förutom det självklara att lärarna ute på skolorna ska diskutera betygssättningen behövs det fler nationella prov i fler ämnen, översyn av betygskriterierna så att de blir mer begripliga, tydligare information om betygssystemet och stöd till lärarna. Jag ber en gång till, inför sista inlägget, ministern att ännu tydligare klargöra vilka nya åtgärder skolministern funderar på att föreslå för att vi ska få ett ännu mer rättvist betygssystem. Det är den riktigt intressanta frågan, om vi nu kan lämna det märkliga stickspåret med de nationella proven bakom oss.

Herr talman! Sven Brus har frågat mig dels vilka resultat den uppföljande undersökningen angående ej verkställda beslut inom äldreomsorgen visat på, dels vad jag avser göra åt problemet med platsbrist i kommunernas äldreboenden. Socialstyrelsen ska först i mars 2002 redovisa resultatet av de uppföljningar som gjorts tillsammans med landets länsstyrelser avseende ej verkställda beslut inom äldreomsorgen. Jag kan därför inte i dag redogöra för hur situationen har utvecklats sedan Socialstyrelsen och länsstyrelserna år 2000 genomförde den första kartläggningen av denna företeelse. att cirka hälften av landets kommuner inte tillgodosåg det av kommunen bedömda behovet av omsorg om äldre personer, vilket kommunerna enligt socialtjänstlagen är förpliktade att göra. Detta gäller såväl insatser inom det ordinära boendet som insatser i särskilda boendeformer. Kommunerna har också planeringsskyldighet för vissa insatser enligt socialtjänstlagen - däribland insatser i form av särskilt boende. Min förhoppning är naturligtvis att problem med ej verkställda beslut inte längre förekommer i någon av landets kommuner. Preliminära uppgifter tyder dock på att många kommuner fortfarande har problem med att verkställa beslut inom äldreomsorgen och att orsaken i många fall är platsbrist i särskilda boendeformer för äldre personer. Situationen är oroande eftersom, som Sven Brus också påpekar, de äldre personer som i dag beviljas plats i särskilt boende ofta har mycket omfattande behov av vård och omsorg. Problemet är också allvarligt med tanke på situationen för anhöriga till äldre personer vars bedömda behov av omsorg inte tillgodoses. Som jag nämnde i interpellationsdebatten på detta tema i våras så kommer resultatet av Socialstyrelsens och länsstyrelsernas uppföljningar att utgöra ett underlag för regeringens vidare ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det kanske finns anledning att säga några ord om upprinnelsen till den här interpellationen. Det var, som sagt, i maj i år som jag väckte frågan här i kammaren om platsbristen i kommunernas äldreboenden. Utgångspunkten var just Socialstyrelsens och länsstyrelsernas rapport om rättssäkerheten inom äldreomsorgen. Där konstaterades att nästan 5 000 äldre vid en given tidpunkt - det var i början av år 2000 - hade ett konstaterat behov av s.k. särskilt boende, och mer än hälften av dessa hade också fått biståndsbeslut om en sådan plats. Trots behov och trots beslut fanns det dock inga platser för dessa nästan 5 000 äldre. Socialstyrelsen och länsstyrelserna säger i den aktuella rapporten att de äldres boendesituation är oacceptabel - det är det ord som man använder. I vår debatt här den 28 maj sade socialministern: Jag anser, liksom Socialstyrelsen, att detta är en oacceptabel situation. I dagens svar sägs att situationen är oroande. Man kanske inte ska märka ord, men jag hoppas att valörsänkningen när det gäller ordvalet inte uttrycker en minskad ambitionsnivå. När vi förde den här debatten i maj sade Lars Engqvist att regeringen inför 2001 skulle göra en uppföljning av läget. Det intryck som jag då fick var att arbetet redan pågick. Jag frågade därför socialministern i den allmänpolitiska debatten här i kammaren för några veckor sedan om vad som hade kommit fram i den här uppföljningen. Jag uppmanades då att återkomma med frågan i en ny interpellation, och där är vi nu. Jag förstår av svaret i dag att det dröjer till våren 2002 innan vi vet åt vilket håll utvecklingen har gått för de äldre i kommunerna. Det kommer alltså att ha gått två hela år mellan det att det konstaterades att en situation var oacceptabel - det är socialministerns egna ord - till att frågan följs upp. Svaret både i maj och i dag är dessutom att den aviserade och försenade uppföljningen ska vara underlag för regeringens vidare ställningstaganden. Det finns inget underlag och inga ställningstaganden. Situationen är verkligen inte bara oroande utan också oacceptabel. Jag undrar då varför socialministern dröjer så länge med att skaffa sig en bild av läget. Upplevs inte situationen längre som oacceptabel utan bara som oroande?
Herr talman! Först ska jag ta upp något grundläggande. Det är ett kommunalt ansvar vi nu talar om. Det är mycket klart beskrivet i den lagstiftning som gäller på detta område. Statens ansvar är att utöva tillsyn och att se till att det också sker en planering för att man ska kunna tillgodose de behov som finns. Socialstyrelsen gjorde tillsammans med länsstyrelserna en rapport om läget 2000, och det var den som vi diskuterade. Det är ingen tvekan om att den beskrivning som då gjordes var mycket oroande, eller vad man nu vill använda för formuleringar. Sedan har detta naturligtvis utgjort underlag för mycket diskussion i kommunerna, och förhoppningsvis har det lett till en förbättrad situation. Dessutom behöver jag väl inte upplysa Sven Brus om att det är valrörelse nästa år. Jag utgår från att varje politiskt ansvarig i varje kommun kommer att betrakta detta som en viktig fråga att diskutera med medborgarna inför 2002 års val. Det händer alltså någonting i kommunerna, eller bör i varje fall hända någonting. Nu har Socialstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning av hur situationen är 2001, dvs. att man ska se vad som har hänt 2000-2001. När vi får den rapporten får den bli föremål för en ny diskussion. Vi vet inte exakt hur det ser ut förrän vi får rapporten. Jag har dessvärre fått sådana signaler som att den snabba förändring som man borde ha kunnat hoppas på kanske inte har skett under detta år. Men det viktigaste är ju att man vet vem som har ansvaret. Det är kommunernas ansvar. Staten är tillsynsmyndighet, och det är Sveriges riksdag som fattar beslut. Kommunerna har mycket precisa skyldigheter. Möjligtvis kan man vara en smula hoppfull inför framtiden eftersom vi faktiskt har sett till att kommunerna får bättre resurser för att leva upp till sina skyldigheter. Det gäller inte minst det senaste beskedet om att kommunerna nu får extra stöd för att anställa personal, vilket faktiskt behövs i äldreomsorgen. Det kan lätta på en del av bekymren också när det gäller platserna i särskilt boende. Men exakt vad som har hänt får vi inte veta förrän staten har gjort det den ska göra, nämligen se till att tillsynsverksamheten fungerar. Då får vi ett bra underlag för att diskutera hur det ser ut.
Herr talman! Det är förvisso ett kommunalt ansvar. Jag kan försäkra Lars Engqvist om att jag känner till det mycket väl. Jag har varit äldreomsorgsansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun. Jag har brottats med det här problemet på det lokala planet. Men man måste ändå fundera över vad själva grundorsaken är till att vi befinner oss i den här situationen, där nästan 5 000 äldre står utan den vårdplats som de så väl behöver och som de också har fått ett beslut om. Beror det på otydlighet i det kommunala uppdraget? Nej, knappast. Kommunerna är, precis som statsrådet säger, enligt lag förpliktade att inrätta särskilda boendeformer för äldre. Kommunerna har också planeringsskyldighet enligt socialtjänstlagen när det gäller det särskilda boendet. Så det beror inte på otydlighet. Beror det på bristande kunskap om behoven? Nej, knappast. Jag tror att våra kommunpolitiker har en mycket klar bild av läget i den egna kommunen. Och när det gäller situationen i landet i stort har vi ju fått en både tydlig och skrämmande bild genom den undersökning som vi här relaterar till. Beror det då på bristande vilja? Nej, det tror jag verkligen inte. Varje ansvarsfull kommunpolitiker vill naturligtvis skapa ett gott liv för kommuninvånarna i allmänhet och, tror jag, för de äldre i synnerhet. Vad beror det då på att situationen är så dyster som den är på det här området? Det finns naturligtvis ett orsakssammanhang. Man kan se två orsaker. Den ena handlar om bristen på helhetssyn mellan de två stora huvudmännen för äldres vård och omsorg, nämligen kommunerna och landstingen. Vi har sett hur antalet vårdplatser i landstingsvården mer än halverats på ett drygt årtionde. Det är en neddragning som inte har motsvarats av en platsutbyggnad och större vårdansvar och kapacitet i kommunerna. Just våra äldre kommer ofta i kläm mellan de två huvudmännen. Som medicinskt färdigbehandlad lämnas man över från landstingets klinik till en kommunal vård och omsorg som varken har tillräckligt antal platser eller tillräcklig vårdkompetens. Den andra orsaken är naturligtvis bristen på ekonomiska resurser. 90-talets neddragningar i all kommunal verksamhet har slagit hårdast mot barn och gamla. När regeringen nu berömmer sig av att ha sanerat statens ekonomi är det lätt att se vilka som har fått betala notan. Det är bl.a. de 5 000 äldre som inte får plats i särskilt boende i kommunerna. Jag undrar om socialministern delar den här väldigt snabbt gjorda orsaksbeskrivningen. Om det är så här är det ju inte några nya upptäckter som vi gör här i kammaren i dag. De här orsakerna känner vi till, och de lever vi med. Då tycker jag att jag ändå kan sätta ett frågetecken när det gäller detta. Regeringen tar del av en kartläggning av en allvarlig situation och säger att detta är oacceptabelt. Man säger att man ska följa upp och att uppföljningen ska ligga till grund för vidare ställningstaganden - det är socialministerns egna ord. Då kan jag inte tycka annat än att det är märkligt att det är två år mellan ett konstaterande och en ny uppföljning och ställningstaganden.
Herr talman! Jag kan berätta något om vad som faktiskt har skett under det här året när det gäller länsstyrelsernas roll. Här i Stockholm inbjöd landshövdingen Ulf Adelsohn samtliga kommuner till en genomgång, kommun för kommun, om hur deras planeringssituation ser ut mot bakgrund av den rapport som Socialstyrelsen lämnade. Varje kommun har redovisat vilka åtgärder de vidtar, vilket behov de bedömer att det finns och också vilken möjlighet det finns att faktiskt klara sin ekonomi med de högre krav som vi ställer när det gäller äldreomsorgen. Jag antar att motsvarande diskussion har skett i de flesta län. Länsstyrelserna lever upp till sin roll som tillsynsmyndighet och som ansvarig för att också se till att underlätta eller stimulera kommunernas planering. Det händer alltså faktiskt någonting runtom i landet kring detta. Vilka effekter det får, hur snabbt man åtgärdar problemen och hur många som nu väntar på särskilt boende vet vi inte, men det får vi kunskap om. Det är viktigt att vi hela tiden följer detta och att vi utnyttjar de instrument vi har. Jag tror alltså att situationen håller på att förbättras, även om jag inte är optimistisk nog att tro att man på ett år har kommit till rätta med hela problemet. Om vi försöker analysera vad problemet är tror jag dessutom, det ska läggas till, att det ligger en del i att det har varit ett bekymmer att hitta en bättre samverkan mellan landstingen och kommunerna. Även där sker ganska mycket. Landstingsförbundet och Kommunförbundet har alldeles nyligen presenterat en gemensam rapport om hur man ska öka samverkan och få en bättre gemensam planering, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Det är dock klart att det alldeles grundläggande är resursfrågan. Och är det en sak vi nu har lärt oss så är det att vi inte får upprepa de misstag som gjordes under 90-talet. Ställer man svensk samhällsekonomi inför gigantiska underskott ska någon så småningom betala. Dessvärre drabbar det också vår sociala välfärd och vår sociala trygghet. Det kan vi konstatera, och det får inte ske. När vi nu diskuterar att öka kommunernas resurser, vilket måste göras för att tillgodose behoven, måste det ske med ansvar för hela samhällsekonomin. Men jag tror alltså att situationen är på väg att förbättras. Jag tycker att det är viktigt att vi följer utvecklingen och att Socialstyrelsen nu kommer med ytterligare en rapport där vi får en klar bild av vad som har skett mellan 2000 och 2001.
Herr talman! Vi kan naturligtvis ha olika uppfattning om takten i det här arbetet. Vi kan också ha olika förhoppningar om vad som har hänt sedan den här undersökningen gjordes. Statsrådet säger att förhoppningen är att problemen med ej verkställda beslut inte längre förekommer i någon av landets kommuner. Det skulle jag nog beteckna som en mycket from förhoppning. Förhoppningsvis går det dock åt rätt håll men kanske trots allt alldeles för sakta. Det här är ju inte ett administrativt problem utan ett djupt mänskligt problem. Det handlar om människor med mycket svåra och tunga vårdbehov och som, skulle jag vilja påstå, befinner sig i en traumatisk situation. Det gäller inte minst också deras anhöriga. Herr talman! Den här frågan rymmer två viktiga aspekter. Den ena är naturligtvis det konstaterade vårdbehovet hos den enskilde äldre, som ofta är mycket stort. Men det handlar också om en annan sida, och det var den som var utgångspunkten för undersökningen, nämligen de äldres rättssäkerhet. Här har det ofta uppstått ett slags moment 22 situation. Om man har fått ett biståndsbeslut om särskilt boende har man enligt socialtjänstlagen också rätt att få platsen omgående. Med JO:s mått har "omgående" kommit att betyda inom tre månader. Men om man beviljas en plats kan man inte överklaga. Då har man ju fått bifall. Därför väljer vissa kommuner att avslå ansökningarna, just för att ge den enskilde möjlighet till rättslig prövning. I undersökningen för snart två år sedan konstaterade både Socialstyrelsen och länsstyrelserna att de äldres rättssäkerhet i det här avseendet är bristfällig. Många tvingas vänta under obestämd tid på en beviljad insats, och många får avslag på ansökan om hjälp och stöd, i det här fallet trots konstaterade behov. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga socialministern hur han ser på rättssäkerheten i den problematik vi diskuterar här i dag.
Herr talman! Jag är inte alldeles säker på att Sven Brus beskrivning av kommunernas motiv att inte avslå stämmer, dvs. att detta enbart skulle vara någon sorts ekonomiskt-taktiskt, eller möjligtvis juridiskttaktiskt, motiv för att slippa få frågan prövad. Jag tror att det har funnits en osäkerhet kring hur man ska förfara. Vi kan konstatera att många kommuner biföll ansökningar trots att man inte hade resurser att inom rimlig tid leverera den tjänst som det handlade om. Jag tror alltså att det mer handlar om en osäkerhet i den kommunala värden kring hur man skulle agera. Därför är det glädjande att både Socialstyrelsen och Justitieombudsmannen har anvisat vilken väg kommunerna ska välja. Om man inte har möjlighet att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer, dvs. om man inte har tillgängligt boende inom rimlig tid, ska man avslå ansökan så att den kan bli rättsligt prövad. Man ska inte bifalla om man vet att man inte kan leverera. Jag tycker att det är en viktig signal till kommunerna. Man ska bara bifalla om man tror att man inom rimlig tid kan leva upp till de krav som ställs. Och rimlig tid anses ju vara, även om lagstiftningen säger att det är omedelbart, upp till tre månader. Det kan alltså vara den tid som behövs för att kommunerna ska leva upp till sina krav. Kan man inte leverera inom den tiden bör man i så fall avslå så att det kan bli en juridisk prövning av behovet. Jag tycker att det är viktigt att vi gemensamt påpekar detta för kommunerna.

Herr talman! Per Bill har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att tillse att Riksskatteverket och andra berörda myndigheter inför nästa års val förser de svenska väljarna med så relevant information som möjligt om personvalssystemen. Bakgrunden till frågan är den valbroschyr som RSV inför valet 1998 skickade ut till samtliga hushåll. Per Bill menar att broschyren innehöll grovt vilseledande information om personröstning som riskerade att förstöra personvalet. Jag ser ingen anledning att gå in på innehållet i den nu inte längre aktuella broschyren. Jag har dock förstått att RSV tidigare har tagit till sig kritiken och att man valde en annan skrivning i den broschyr som gick ut inför Europaparlamentsvalet 1999. För att stärka den centrala valorganisationen har regeringen den 1 juli i år inrättat en ny myndighet som fått namnet Valmyndigheten. Denna myndighet har tagit över RSV:s tidigare uppgift som central valmyndighet. Det är alltså Valmyndigheten som numera har det övergripande ansvaret för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar och som också i övrigt fullgör de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt bl.a. vallagen . Av vallagen framgår att den centrala valmyndigheten ska informera allmänheten om röstningen och vad som i övrigt gäller för valet. Enligt myndighetens regleringsbrev ska informationen till de röstberättigade vara utformad så att även personer med funktionshinder och de som inte behärskar svenska språket ska kunna ta till vara sin rätt att rösta. Valmyndigheten har också fått i uppgift att i sin återrapportering till regeringen redogöra för vilka åtgärder som vidtagits vad gäller information till de röstberättigade. Det kan också nämnas att den centrala valmyndigheten inför tidigare val har haft en dialog med de politiska partierna angående utformandet av valbroschyrer. Jag utgår från att detta sker även inför de allmänna valen nästa år. Utöver den centrala valmyndigheten har även länsstyrelserna som regionala valmyndigheter och kommunerna som lokala valmyndigheter en viktig uppgift när de bistår väljarna vid förfrågningar om valförfarandet. De åtgärder som jag nu nämnt i förening med de grundläggande objektivitetskrav som ligger på myndigheterna anser jag ger en god grund för att väljarna vid nästa års val ska få en korrekt och tydlig information om personvalssystemet.

Herr talman! Det är oerhört väsentligt att information inför allmänna val är korrekt, att den når målgrupperna och att den utformas så att den inte är svårare att förstå än nödvändigt och ger fullödig vägledning. Just därför har regeringen i uppdragen till Valmyndigheten, i instruktion och i regleringsbrev betonat informationens betydelse. Vi har också just därför sagt åt Valmyndigheten att senast den 1 februari nästa år komma in till regeringen med en redogörelse för hur informationsinsatserna kommer att se ut. Inför 1998 års val och dessförinnan hade den dåvarande valmyndigheten i sitt arbetssätt inte bara kontakter med de politiska partierna för att på bästa sätt åstadkomma en information kring valet som alla tyckte var klok och till fyllest. Jag kan inom parentes nämna att också den kritiserade valbroschyren faktiskt hade varit uppe för information till partierna och att ingen hade lyckats se den formulering som var så olycklig. Jag tror att vi alla har lärt oss av den mycket olyckliga formulering som då gick ut.

Vi ska göra allt för att skapa de bästa förutsättningarna för väl fungerande och rättssäkra val inför framtiden.

Fru talman! År 1993 erbjöds jag ett volontäruppdrag som biståndsarbetare i Afghanistan, men jag tackade nej efter att ha gjort bedömningen att landet då var för osäkert för mig och mina två barn, som var 7 och 12 år. Min bedömning var att det ven lite för mycket kulor i luften. Det här ligger bara åtta år tillbaka i tiden, men sedan dess, och sedan den ryska ockupationen upphörde 1989, har bladen i krigets kapitel för Afghanistan vänts flera gånger. Under en period utövade nordalliansen ett destruktivt styre, och nu pågår sedan en månad och två veckor tillbaka ett sorgens kapitel av massiv bombning från två fjärran västländer. Motiven för det här är något svårgripbara för en fattig bergsbonde som bara önskar leva, som har sett ockupanter och krigsherrar komma och gå, men de är även dunkla för den omvärld som söker rationalitet. Vi miljöpartister har begärt den här debatten för att kunna diskutera hur den svenska regeringen bör agera i det nya läge som håller på att uppkomma i Afghanistan. Vi måste nämligen se till att miljontals människor som är flyktingar från Afghanistan ska kunna återvända och att landet ska återuppbyggas. Vi måste se till att via FN samla ihop de vapen som har dödat och lemlästat och som kommer att fortsätta att lemlästa människor i Afghanistan. Vi måste göra vårt yttersta för att all humanitär hjälp och allt bistånd ska kunna ges för att återuppbygga Afghanistan. Slutligen är det också vår uppgift att värna demokratin, att skapa förutsättningar för legitima beslut i Afghanistan och i alla utvecklingsländer, och vi måste inte minst se till att vårt öppna samhälle förblir just öppet. Jag tror inte att en debatt i den svenska riksdagen löser terrorismens, krigets och flyktingarnas problem, och därför kommer jag själv att på torsdag åka till Pakistan för att med egna ögon ta del av flyktingarnas situation och kunna göra en närmare bedömning av situationen. Det finns plats på planet för fler. Jag vill veta vilket budskap jag ska ge flyktingarna från Sveriges politiska elit.

Fru talman! Världen följer utvecklingen i Afghanistan timme för timme. Vi har lärt oss städerna Mazar-i-Sharif, Jalalabad och Kandahar, och vi känner till deras grannländer Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Vi har lärt oss om pashtuner och hazarer. Men Afghanistans folk har plågats av krig och övergrepp i mer än 20 års tid. Alltför få reagerade när miljoner människor flydde sina hem, när samhällslivet och ekonomin slogs i spillror. 1979, väckte befogad internationell uppmärksamhet och kritik, men intresset minskade när krig och laglöshet fortsatte också efter ockupationen och när talibanrörelsen tog över makten. Talibanernas grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnornas, väckte mindre uppmärksamhet än deras förstörelse av Buddhastatyer. Rapporterna från inbördeskriget mellan talibanerna och nordalliansen och båda sidors systematiska förföljande av folkgrupper och etniska massakrer nådde aldrig löpsedlarna. Det gjorde inte heller den svåra torkan de senaste fyra åren, som inneburit en katastrof för livsmedelsförsörjningen. Och alltför få lyssnade när FN för ett år sedan spådde att 2001 skulle bli det värsta året någonsin för Afghanistan. Alltför få reagerade den 6 september i år, när FN gick ut med en nödappell om 150 miljoner USA-dollar för att avvärja ett akut svälthot inför vintern. Sådan var situationen i Afghanistan före den 11 september. Allt förändrades när tusentals människor dödades i den brutala attacken mot World Trade Eftersom anstiftarna fanns i Afghanistan riktades världens ögon dit. FN tog direkt ledningen genom sitt unika ställningstagande, som slog fast att terroristattackerna utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet och legitimerade självförsvar. Resolutionerna 1368 och 1373, som bekräftades för en vecka sedan med resolutionen 1378, ålade det internationella samfundet att genom en rad åtgärder bekämpa terrorismen. USA utövade sin rätt till självförsvar. Afghanistan toppade alla nyhetssändningar. Det paradoxala är att detta kan vara Afghanistans möjlighet, och det finns goda krafter att bygga på. När bombningarna inleddes var det vanliga afghaner som kämpade för att förse sina landsmän med mat. Tvärtemot bilden i medierna stoppades inte hjälpsändningarna när de humanitära organisationerna tvingades evakuera sin internationella personal. Trots bombningarna, trots ökande laglöshet och osäkerhet, trots stölder från talibanernas sida, har mat, förnödenheter och medicin fortsatt att levereras. Många sjukhus och mottagningar har fortsatt att ta emot patienter. Ett antal skolor har fortsatt att hålla öppet. Utsäde har levererats och brunnar borrats i det torkdrabbade landet. Och meddelandena till yttervärlden har fortsatt att komma, om inte på elektronisk väg så genom budbärare över gränsen till Pakistan. Problemen och farorna för detta arbete har naturligtvis varit stora och många. Volymen av förnödenheter har drabbats. Men det faktum att så mycket har kunnat upprätthållas visar hängivenheten och kunnandet hos afghaner som arbetar för FN, för Röda Korset och Röda halvmånen, för internationella och afghanska NGO:er. De fortsatte jobbet när deras internationella kolleger tvingades lämna landet. Många av dessa NGO:er inledde sitt arbete redan under Sovjetockupationen. När talibanregimen totalt negligerade folkets välfärd och de mänskliga rättigheterna svarade NGO:er för basal social service, för skolor, sjukvårdsmottagningar och minröjning. Dessa afghaners verksamhet är nu en viktig grund till egna afghanska institutioner. Vissa av dem utbildades i Kabul före kriget. Vissa har själva varit på flykt, andra återvänt från karriärer i väst för att göra sin jihad, som egentligen betyder ansträngning, mot sitt folks fattigdom. Sverige har hela tiden stöttat detta arbete, främst genom Svenska Afghanistankommittén. Sverige har kallats den största arbetsgivaren i landet genom Afghanistankommitténs 8 000 lokala medarbetare. De driver över 500 skolor. Man brukar säga att var tredje lärare i Afghanistan betalas av Sverige. 20 % av eleverna är flickor, trots att det i praktiken varit förbjudet för flickor att gå i skolan. De driver 140 kliniker på den afghanska landsbygden och ett framgångsrikt jordbruksprogram. Korset gör viktiga insatser, inte minst för flyktingar. Sverige har totalt under flera år varit en av de största givarna till Afghanistan, främst via FN, Röda Korset och Afghanistankommittén. I år hade Sverige anslagit 125 miljoner kronor till Afghanistan. Sedan den 11 september har vi beslutat om ytterligare 200 miljoner, varav ungefär hälften redan är fördelat. Mest akut nu är humanitära insatser. Sverige deltar aktivt när nu över 50 000 ton livsmedel måste in i landet och distribueras till uppemot 7 miljoner människor som riskerar svält. Svenska Räddningsverket hjälper FN:s livsmedelsprogram att bygga upp transportkapacitet i Turkmenistan för att få in mat och förnödenheter den vägen. Räddningsverket kommer att skicka ett team till Tadzjikistan för att bl.a. hålla ett viktigt bergspass, Anjomanpasset, öppet för transporter. Vi ökar ytterligare stödet för att bistå internflyktingarna, som det senaste året flerdubblats till över 1 miljon, de flesta kvinnor och barn. Det finns dessutom ett stort antal människor som inte har pengar eller ork att ge sig av utan är fast i sina hembyar. Där finns inget kvar att äta, och därför måste de ha akut hjälp. I grannländerna Iran och Pakistan finns sedan länge uppemot 4 miljoner flyktingar. Sedan den 11 september har ytterligare upp till 100 000 människor gått över gränsen till Pakistan, trots att den i stort sett har varit stängd. FN:s flyktingkommissarie UNHCR är på plats för att ge dem skydd och hjälp. Sverige har hittills i år stött UNHCR:s viktiga arbete med 47 EU är också en viktig aktör. Totalt har EU:s medlemsstater och kommissionen utlovat 320 miljoner euro i nya bidrag till den pågående krisen. I går beslöt vi vid utrikesministerrådet i Bryssel att utse en särskild EU-representant för att samordna EU:s insatser. Fru talman! Med nordalliansens framgångar den senaste veckan har konflikten gått in i en ny fas. Utvecklingen innebär nu en möjlighet till en fortsatt positiv utveckling. Det humanitära biståndet kan trappas upp och effektiviseras, och nästa steg, återuppbyggnad, kan inledas. Samtidigt finns det fortfarande risker. Säkerhetsläget är fortfarande ovisst, och talibanerna har ännu inte givit upp. Rapporter om övergrepp och hämndattacker förekommer från de städer nordalliansen har tagit över. Världssamfundet intensifierar nu sina insatser. FN:s generalsekreterare har utnämnt Lakhdar Brahimi till sin särskilde representant för Afghanistan med ansvar såväl för de humanitära frågorna och återuppbyggnaden som för den politiska fredsprocessen. När jag träffade Brahimi i onsdags diskuterade vi vikten av att snarast samla en representativ krets av afghaner från olika etniska och religiösa grupper som kan börja förbereda för en politisk lösning, inklusive en bred samlingsregering i Kabul. I den processen måste kvinnor ingå. Kvinnornas situation i Afghanistan och deras roll i återuppbyggnaden måste särskilt uppmärksammas. Vi diskuterade också frågan om en militär insats, där det behövs både en afghansk trupp och, efter överenskommelse med Afghanistans ledare, en multinationell styrka med FN-välsignelse från frivilliga och lämpade länder. I takt med att talibanerna drar sig tillbaka kommer även återvändandet att bli en viktig fråga. Redan tidigare har en liten grupp människor återvänt till områden som inte legat i frontlinjen. UNHCR hjälper dessa människor med ett återvändandebidrag och hjälp till husreparationer. Detta arbete kommer nu att intensifieras under UNHCR:s ledning. Talibanregimens kollaps måste bli inledningen på en ny tid för Afghanistan. Världen får inte vända bort blicken när Afghanistans folk behöver vår hjälp. Sverige kommer att fortsätta sitt stora engagemang för Afghanistan. Vi kommer att aktivt delta med humanitära insatser, stöd för återuppbyggnaden och stöd för den politiska fredsprocessen. FN måste samordna alla de insatser som just nu planeras av Världsbanken, EU och andra aktörer. Detta är Sveriges huvudbudskap vid Afghanistanmötet i dag i Washington liksom vid de kommande mötena i bl.a. New York, Islamabad och Berlin. Sverige deltar vid dessa möten därför att vi är en av de största givarna men också därför att vi har särskilda kunskaper genom de svenska organisationerna. Vi har mycket att bidra med när det gäller Afghanistan och hög beredskap att sätta in mer resurser om och när det behövs. Vi kommer att bjuda in de mest aktiva svenska organisationerna för att närmare diskutera återuppbyggnaden och de enskilda organisationernas roll. Efter 23 års krig krävs en politisk långsiktig lösning som är legitim för afghanerna själva. Nu måste krig, svält, förtryck och terrorism ersättas av demokrati, återuppbyggnad och mänskliga rättigheter som kommer alla till del.

Fru talman! Miljöpartiet anser att man måste arbeta både mot krig och mot terrorism. Den nya tidens tankesätt går inte ut på att vinna över sin motståndare utan på att vinna över sin motpart på sin sida. Därför ska inte terroristernas våld bekämpas med mera våld som drabbar civila och som föder fram nytt hat, nya bin Ladin och nya terroristnätverk. Terroristernas våld ska i stället besvaras med rättssamhällets institutioner. De skyldiga till terrorn ska ställas inför rätta. Emellertid får inte demokratin sättas på undantag i kampen mot terrorismen, såsom nu verkar ske i USA. Försvaret för det öppna samhället får inte leda till att detta sluts. Då är helt enkelt ingenting vunnet. I dag ser vi listor på misstänkta som hängs ut offentligen för att de tros ha koppling till terrorismen - utan dom, utan rättegång. Hjälporganisationers medel fryses. Svenska medborgare som vill skicka pengar till anhöriga och släktingar i andra länder stämplas som terrorister. Vi får aldrig medverka till att försvaga demokratin i kampen mot terrorismen. Ett försvar av det öppna samhället kräver någonting mycket mer än enkelspårigt och reflexmässigt våld som bara föder mer våld. Fru talman! Anna Lindh gav en ganska hoppfull bild av situationen. Men när jag har talat med t.ex. Läkare utan gränser, Svenska Afghanistankommittén och UNHCR inför min resa är deras bild entydig och mer negativ: Det blir värre nu, inte bättre. Det vi ser i skuggan av bombningarna av Afghanistan är en humanitär katastrof av stora dimensioner. Det handlar om massvält. Skörbjugg börjar redan breda ut sig. Landet har 23 miljoner invånare varav mer än 10 miljoner är barn. Mer än vart fjärde barn dör före fem års ålder. Medellivslängden är 40 år. Afghanistan har drabbats av tre års torka och missväxt, vilket hotar livsmedelsförsörjningen. En tredjedel av jordbrukarna sådde mindre än hälften av det normala eftersom de inte hade utsäde och fruktade ännu mer torka. Bara 20 % av matbehovet täcks av de egna livsmedelsförråden. Man säger att en halv miljon ton vete behövs akut. Hos delar av befolkningen kunde man redan i våras se förstadier av svält. Hjälporganisationen Oxfam har redan bekräftat de första fallen av åldringar och barn som har svultit ihjäl. Värst är naturligtvis den humanitära situationen i de svårtillgängliga delarna. På grund av odetonerade klusterbomber försvåras dock distributionen av mat och förnödenheter. Enligt FN hotar och försvårar bomberna och minorna i Afghanistan de humanitära insatserna. Ni som har försvarat bombandet har del i ansvaret för detta. FN-tjänstemän beskriver situationen vid gränsen mellan Afghanistan och Pakistan som kaotisk. Familjer har splittrats. Många söker efter varandra på den pakistanska sidan, men Pakistan saknar möjligheter att ge alla flyktingar ett bra skydd. Afghanistansk gränsadministration saknas. FN:s flyktingorgan UNHCR har varnat för att upp till 1 1⁄2 miljon afghaner flyr till grannländerna som en följd av bombräderna och torkan. Det finns redan 5 miljoner afghanska flyktingar. Man har stor brist på livsmedel, rent vatten och medicin. Sanitetsanläggningarna är obefintliga. Miljöpartiet kräver inte bara insatser i Afghanistan och Pakistan utan också i Iran och andra angränsande länder. Tragiskt nog kan den humanitära katastrofen komma att utvidgas. USA säger nämligen att man eventuellt kommer att bomba även i Irak. Därför bereder sig Turkiet nu på en ny flyktingvåg om USA sprider konflikten till Irak. Den viktigaste frågan är: Ser ni bilden av ett utbombat och uttorkat land vars utfattiga, livrädda och svältande befolkning i miljontal väller ut mot stängda gränser? Ser ni att in väller mest bara vapen?

Fru talman! Vårt sätt att leva, säger Bo Lundgren. Man undrar när vår civiliserade värld ska bli så civiliserad att vi slipper skämmas. För skämmas kan vi nog göra lite till mans och kvinns om vi ser på situationen i Afghanistan, Bo Lundgren. Och skämmas kan nog de partier göra i den här riksdagen som har bemött den enda motion som finns om situationen i Afghanistan och om kvinnornas situation i Afghanistan. Den lämnades in förra året av Vänsterpartiet. Den bemöttes i utrikesutskottet med en gäspning, och man sade att läget är stabilt. Det är inte särskilt civiliserat, men stabilt. Jag tycker att det är intressant att få historien av Anna Lindh. Jag kunde märka att det inte fanns någon historia efter Sovjets ockupation. Det fanns ingenting om USA:s inblandning i den talibanregim som vi nu har sett utöva det förtryck som vi alla vänder oss emot. Det kan vara bra för balansens skull att se på stormaktspolitiken och se att den består av flera stormakter. Jag tror att just stormaktspolitik är det som den afghanska befolkningen nu betackar sig för och som så många också pekar på skulle vara en orimlighet. Nu måste man få bestämma själv. Det är också intressant att höra att alla de människor och organisationer som finns på plats, bl.a. de NGO:er och de mycket hängivna arbetare som finns för humanitära och mänskliga rättigheter, entydigt säger: Vi vill inte ha militära lösningar. Det finns inga militära lösningar på det problem som heter internationell terrorism. Det är inte bomber som löser det problemet. De säger detta väldigt klart. Också Svenska Afghanistankommittén säger detta klart - man har varit emot detta från början till slut och är det också nu. Det gäller också många andra människorättsorganisationer och humanitära organisationer, framför allt de som har funnits på plats under lång tid och som finns där på plats i dag. Det är alltså möjligt och rimligt att ställa frågan: Är det så vi löser problemet? utan att för den skull av intellektuellt ohederliga åsiktsfundamentalister bli kallad för bakåtsträvare eller terroristbeskyddare eller bli beskylld för att gå i allians med Saddam Hussein. Jag hoppas att vi får ett stopp på den onyanserade debatten. Jag tror att vi alla är lika glada när vi ser att kvinnor i Afghanistan tar av sig slöjan, när vi ser att män rakar av sig skägget och hör musiken flöda på Kabuls gator och kaféer. Vi är glada för att människor blir befriade från förtryck. Det är bra. Frågan är vad denna frihet leder till. Vad står man nu inför? För bara ett år sedan betecknades det som ett val mellan pest och kolera om man hade att välja mellan talibanregimen och norra alliansen. Det är blodbesudlade händer på de maktens män som nu dessutom strider i en alltmer sönderfallande norra allians. Det finns mycket kvar att göra. För mig är det ofattbart att många nu talar som om kriget vore slut. Det pågår. Bomberna faller. Det försvårar, och kanske t.o.m. omöjliggör, de intensiva insatser som FN nu förhoppningsvis kommer att samla sig till med Brahimirapporten som grund. De kraftfulla humanitära insatser som behövs måste vara ledda av FN. Det behövs ett återuppbyggnadsarbete och ett brett baserat ledarskap där kvinnor ska ingå på alla nivåer. Frågan är hur FN ska ordna detta som självt är så dominerat av män. Det behövs en terroristbekämpning genom samarbete mellan länders underrättelsetjänst och polis, genom att komma till rätta med pengatvätt och stoppa vapenhandel, narkotikahandel osv. Det behövs ett samarbete mellan alla de länder och s.k. goda grannar som har medverkat till att talibanregimen har varit försörjd med vapen, pengar och mat. Om vi sätter stopp för detta, sätter vi också stopp för terrorismen. Om vi dessutom går in i ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med de andra konflikter som finns i området, inte minst i Mellanöstern, och om vi går in för att genom ett förstärkt FN arbeta för en ekonomisk världsordning som är rättvis, har vi möjligheter att komma till rätta med den internationella terrorismen. Det kan inte ske på något annat sätt. Detta omöjliggörs nu av att bomberna fortfarande faller. De humanitära insatserna omöjliggörs. De revor som terrorattacken, som vi alla fördömer, rev upp mellan västvärlden och den muslimska världen förstärks för varje bomb som faller. Därför har den svenska regeringen ett stort ansvar att se till att den här frågan mer kraftfullt återförs till FN:s säkerhetsråd. Det måste finnas något land, Anna Lindh, som vågar höja rösten och ifrågasätta självförsvarsrättens längd och räckvidd. Det är dags att ställa frågan om inte de militära aktionerna måste upphöra nu för att FN ska kunna uppnå den politiska legitimitet som krävs för att samla den globala koalitionen mot terrorism och för en långsiktig fattigdomsbekämpning. Det går inte att å ena sidan säga att vi ska ha humanitärt bistånd och å andra sidan godkänna att bomberna faller.

Fru talman! När bomberna har slutat att falla och stridsdammet lagt sig och när talibanernas makt är bruten ställs västvärlden och hela världssamfundet på prov. Då gäller det att visa att man är beredd att leva upp till innehållet i de löften som man nu gett. Alla medlemsländer i FN bär ett stort ansvar för att efterkrigstiden i Afghanistan utvecklas i en positiv riktning. Den humanitära situationen i Afghanistan var svår redan före den 11 september, inte minst för kvinnorna. Den spektakulära och bestialiska terrorattacken mot USA den dagen ledde till att nästan hela världen står enad i kampen mot terrorism. Det blev 15-0 i FN:s säkerhetsråd när man röstade om terrorism skulle bekämpas med alla tillgängliga medel. Hela EU står enat. 19 Natoländer, 56 muslimska länder samt ytterligare stater i Asien, Afrika och Latinamerika och t.o.m. fiender som Indien och Pakistan står här enade. Men i Sverige stöder inte regeringens stödpartier den linjen. Om bomberna slutat falla när Miljöpartiet och Vänstern krävde det, hade talibanerna suttit kvar vid makten i Afghanistan i dag och terroristnätverken hade haft lättare att operera. Hotet mot världsfreden hade varit större. Vi skulle inte ha sett kvinnornas glädje i Kabul. I kampen mot denna terrorism krävs en lång rad åtgärder, t.ex. diplomatiska insatser, fattigdomsbekämpning, religionsdialog osv. Men som en sista utväg då diplomatins kanaler inte har hjälpt och uppmaningar från FN och omvärlden har nonchalerats återstår till slut inte mycket annat än militära insatser. Fru talman! Låt oss alla vara medvetna om att militära insatser i olika former kommer att behövas under en lång tid framöver för att slå ut terroristnätverken. Men det krävs samtidigt massiva insatser för fattigdomsbekämpning och för att lindra den humanitära nöden. Tänk om det skulle vara lika lätt att få fram pengar och medel för internationellt bistånd och humanitära insatser som det verkar vara att få fram pengar till militära insatser. Tänk om lika mycket pengar skulle kunna läggas i en enda stor Marshallplan för Afghanistan som de militära insatserna hittills har kostat och kommer att kosta. Då har vi kommit en bra bit på väg. Unicef har uppmanat det internationella samfundet att bidra med ca 36 miljoner US-dollar för att möta de allra mest akuta och grundläggande behoven för de nästan fem miljoner människor som i dag är beroende av hjälp för att överleva. På längre sikt behövs det naturligtvis oerhört mycket mer i internationellt bistånd för att åter bygga upp ett demokratiskt Afghanistan med en fungerande infrastruktur och respekt för mänskliga rättigheter. Finns det en sådan vilja hos det internationella samfundet? Mark Malloch Brown, som inom FN:s utvecklingsprogram svarar för återuppbyggandet av Afghanistan, beräknar att det behövs fem år och 70 miljarder för det. Vilken beredskap har den svenska regeringen att avsätta ett kraftigt finansiellt bidrag? Vilka summor kan det komma att handla om från svensk sida? Fru talman! I dagens debatt finns det skäl att diskutera vad som kommer efter de militära insatserna. Jag kan för övrigt nämna att ett seminarium med det temat arrangeras av kristdemokraterna i riksdagen nu på fredag. Låt oss inte göra samma misstag som tidigare i historien och lämna Afghanistan åt sitt öde när militären gjort sitt. Alla medlemsländer i FN bär ett stort ansvar för att efterkrigstiden i Afghanistan utvecklas i en positiv riktning. Det är nu i ett uppbyggnadsskede viktigt att försäkra att principerna för grundläggande mänskliga rättigheter är inkorporerade i framtida säkerhets och regeringsarrangemang för Afghanistan. Det krävs en bred multietnisk, politiskt balanserad och av dem själva vald afghansk administration som är representativ och beredd att leva i fred med sina grannar. De måste vara beredda att möta behoven hos det egna folket och respektera mänskliga rättigheter, regional stabilitet och internationella förpliktelser. FN bör, framför allt under en interimsperiod, stödja detta arbete och inte kolonialt styra det afghanska folket utan stödja dem i deras egna strävanden att utvecklas demokratiskt och ekonomiskt. Kanske behövs det fredsbevarande styrkor. Det är viktigt att allt sker i samarbete med så breda lager som möjligt av det afghanska folket. Vi måste göra allt för att långsiktigt slå ut grogrunden för framtida terrorism. Vi måste förbättra relationerna mellan den västliga och den muslimska världen och öka religionsdialogen och det kulturella utbytet. Vi måste liberalisera världshandeln så att välstånd och utveckling även kommer de fattigaste länderna till del. Globaliseringen måste omfatta oss alla.

Fru talman! Tre viktiga mål har nåtts de senaste veckorna. För det första har terrornätverket al-Qaidas infrastruktur börjat slås sönder. Den infrastrukturen utgör ett dödligt hot mot hela världen. Där al-Qaida väljer att slå till, där dör hundratals och tusentals människor. Att bekämpa den infrastrukturen och det nätverket är en otroligt viktig uppgift. För det andra har stora delar av Afghanistan befriats från talibanerna. Det är någonting mycket viktigt inför framtiden. För det tredje har en mycket tydlig signal skickats till de regimer i världen som överväger att vara värdar för terrorister. Det kan stå en sådan regim mycket dyrt. Den signalen har gått fram, och det är också mycket viktigt. Vilken ynkedom av Lotta Nilsson-Hedström och Gudrun Schyman att inte kunna erkänna att dessa viktiga mål har nåtts och att vi är på väg att uppnå något mycket viktigt! De bygger ju hela sitt resonemang på fullkomligt felaktiga uppgifter, t.ex. att den humanitära situationen i Afghanistan har förvärrats genom det som har hänt de senaste dagarna. Det är ju precis tvärtom; det säger ju alla med verklig insikt i situationen. Svenska Afghanistankommittén åberopades. De påpekade i ett uttalande så sent som häromdagen att deras verksamhet har gått vidare i stort sett opåverkad under de senaste veckorna. Gudrun Schyman sade här att det afghanska folket betackar sig för stormaktsinblandning. Men det är ju precis tvärtom även på den punkten! Man tackar de stormakter som nu har befriat folket från talibanernas förtryck. Det är så lätt att säga som Gudrun Schyman: Man ska ha andra metoder i kampen mot terrorism och sådana här regimer. Det önskar vi väl alla. Ingen av oss önskar våld. Men hur bekämpar man egentligen ett terroristläger med sofistikerade vapen, kanske massförstörelsevapen och självmordspiloter. Det är inte så alldeles lätt att göra det utan att ta till något som helst våld. När jag hör Gudrun Schyman prata om andra metoder tänker jag på att det ju faktiskt finns exempel på att omvärlden ibland har försökt pröva andra metoder. Den amerikanska bojkotten mot Kuba t.ex. syftar ju till att undergräva en kommunistisk diktaturregim, men den kritiseras ständigt från Vänsterpartiet. Eller ta omvärldens sanktioner mot Irak, även de ett försök att med fredliga metoder bringa en diktator på fall och befria förslavade människor. Men även de sanktionerna kritiseras ju ständigt. Jag håller med om att mina båda exempel kan diskuteras från effektivitetssynpunkt, men jag nämner dem för att exemplifiera att det inte är så lätt att hitta metoder för hur man bekämpar de onda krafterna i världen. Det är mycket glädjande att det finns en bred uppslutning kring humanitära insatser. Man blir varm om hjärtat när man t.ex. hör Bo Lundgren tala om vikten av stora svenska biståndsinsatser. Men för att det ska vara möjligt behövs det självklart också ett generöst svenskt biståndsanslag, som denna riksdag då måste anvisa. Jag är lite förvånad över regeringens passiva formuleringar när det gäller svensk medverkan i en FN insats. Först och främst talade utrikesministern om en styrka med FN:s välsignelse. Jag tror att vi ska utgå från att den militära styrka som mycket snabbt måste komma på plats och som, Gudrun Schyman, är en utgångspunkt i Brahimiplanen är en FN-styrka. Min uppfattning är att Sverige självklart ska vara med i den styrkan. Som utrikesministern så riktigt påpekade har vi sedan tidigare bra erfarenheter av verksamhet i Afghanistan, och självklart ska vi, som sagt, vara med. Utrikesministern talar om att frivilliga och lämpliga länder ska delta i denna styrka. Varför inte säga klart att vi är beredda? Ett alternativ som Sverige tidigare vid tre liknande tillfällen har valt är att skicka ett fältsjukhus. Det finns ett enormt behov av sjukvård, också krigssjukvård, i Afghanistan. Jag menar att den lösning som valdes i Korea, vid Gulfen och i Somalia kunde vara ett bra alternativ också här, och jag har i brev till regeringen uppmanat den att snabbt ta itu med planeringen av en sådan insats. Sverige kom sist till Kosovo. Det vore pinsamt om det upprepades än en gång. Låt oss nu få ett besked om att Sverige självklart deltar i en FN-insats i Afghanistan!

Fru talman! Lars Leijonborg, Sverige var först med humanitär hjälp till Afghanistan. Lotta Nilsson-Hedström och Gudrun Schyman, jag håller med om att vi ska hyfsa debatten, som ni säger - jag har aldrig kallat er för terroristbeskyddare. Jag vill att också ni hyfsar debatten. Inte heller kan ni påstå att det är bombningarna som leder till katastrofen för Afghanistan. Medvetet glömmer ni att FN redan före terroristattacken sade att det 2001-2002 kan bli värsta katastrofen i Afghanistans historia. Ni förtränger att FN:s medarbetare säger att visst är läget väldigt allvarligt men att man nu har en ny möjlighet att hjälpa Afghanistans folk och att bombningarna inte försvårat hjälparbetet. Ni glömmer också att hur illa vi än tycker om militära metoder, så hade talibanerna annars suttit kvar vid makten. Och hade talibanerna suttit kvar vid makten, så hade al-Qaida haft betydligt större och bättre möjligheter att planera och genomföra nya terroristattacker. Dessutom förtränger ni att FN redan har en huvudroll; vi behöver inte återbörda frågan till FN. Förra veckan bekräftade FN återigen rätten till självförsvar. Man gör det därför att man ser inga alternativ när en regim som talibanregimen utbildar terrorister för att de ska kunna sprida död och förintelse. Jag har ett otal gånger frågat om ert alternativ men inte fått något svar. Utvecklingen har, tycker jag, visat att vi hade rätt när vi sade att tyvärr var det här nödvändigt. Men nu måste vi med gemensamma krafter ta itu med det som den här riksdagsdebatten ska handla om, nämligen det humanitära läget i Afghanistan. Nu har vi chansen att med ett akut humanitärt bistånd till Afghanistan hjälpa civilbefolkningen. Vi kan sätta i gång återuppbyggnaden efter 23 års krig, och vi kan äntligen få tillbaka en representativ regering. FN har huvudansvaret, och FN har också tagit huvudansvaret och reagerat väldigt snabbt och aktivt. Då är det viktigt att man får allt vårt stöd. Bo Lundgren sade att vi skulle stödja FN med en militär styrka. Han sade att det är den svaga svenska försvarsförmågan som gör att det inte har varit någon efterfrågan på en svensk styrka. Jag tror att Bo Lundgren vet - åtminstone borde han veta - att Sverige är ett av de allra mest aktiva länderna. I FN:s fredsbevarande styrkor på Balkan, i Afrika och i Mellanöstern, ja, överallt, har Sverige varit med. Men, Bo Lundgren och Lars Leijonborg, Sverige är inte ett grannland till Afghanistan, och Sverige är inte ett muslimskt land. Vad Brahimi efterfrågar just nu är just grannländer och muslimska länder. Jag tycker att vi här, liksom i andra frågor, ska låta FN ta ledningen. Sverige har mycket att bidra med. Om det efterfrågas militära resurser även för andra är det klart att vi kan ställa upp i en FN-styrka, men vad FN vill att vi från svensk sida nu bidrar med är utbildning, sjukvård, minröjning och insatser för kvinnorna - allt sådant där vi har inte bara unika resurser därför att vi var först på plats utan också, och framför allt, unika experter. Jag ser fram emot att träffa Svenska Afghanistankommittén, Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare utan gränser - alla de svenska organisationer som har gett oss ett unikt kunnande. Därför spelar Sverige en väldigt viktig roll för återuppbyggnaden av Afghanistan.

Fru talman! Alla de organisationer som Anna Lindh och andra nämnt har jag träffat de senaste dagarna inför min resa. Jag tror att vi inte har fått samma bilder och samma informationer. Jag vill påminna Anna Lindh om vad hon för ungefär ett år sedan sade om bombningarna i Tjetjenien. Hon sade att man inte kan bomba bort terrorism. Jag undrar hur det uttalandet står sig i dag. Jag och många med mig menar att bombandet har förvärrat, och kommer att förvärra, situationen vad gäller hjälparbetet. Afghanistan är en krutdurk. Vapen finns i överflöd hos lokala krigsherrar och hos olika disparata, ibland tvivelaktiga, grupperingar som utgör den s.k. norra alliansen. En del är rena skurkgäng med mycket både gammalt och nytt blod på sina händer. När de var vid makten hade de våldtäkt som metod för att förtrycka kvinnorna, liksom talibanerna haft piskning som sin metod. Därför är det särskilt oroande att EU nu har beslutat att lätta på det vapenembargo som varit i kraft sedan 1996 mot alla de stridande parterna i den afghanska konflikten, som det lyder. Syftet med detta är att kunna leverera vapen till norra alliansen, och detta stöds - må vara passivt, men ändå - av den svenska regeringen. en del, som sagt, utan större demokratiska ambitioner - är det sista som behövs i Afghanistan. Fler vapen riskerar att leda till laglöshet, till anarki, och eventuellt till ett fullskaligt inbördeskrig. Fler vapen innebär fler civila offer. Fler vapen innebär att den mänskliga katastrof som nu utspelar sig kommer att förvärras. Ju fler bomber som faller, desto svårare blir de humanitära organisationernas arbete - jag vidhåller detta. Bomberna förvandlas till landminor och utgör ett extremt hot mot civilbefolkningen flera år framåt, även efter det att en eventuell fred uppnåtts, och ett hot mot hjälporganisationer. Var finns i dag den breda internationella opinion mot minor som vi såg för ett år sedan? USA och alla de länder som stött bombningarna har därför ett särskilt ansvar för att ta hand om odetonerade bomber som dessutom cyniskt har fällts ned tillsammans med matpaket. Det här kommer inte ett fattigt Afghanistan att självt kunna göra - priset blir lemlästade människor - och det här är ett av de verkliga resultaten av bombningarna. Vi tycker att det är dags för FN att få en större roll i Afghanistan. FN bör snabbt se till att få ett slut på konflikten, att vapen samlas ihop och att fredsbevarande styrkor skickas ned. En afghansk regering kan inte dikteras utifrån utan måste bygga på en maktdelning av de grupper som finns i Afghanistan. Det är vad FN:s färska rekommendation också går ut på. Det är slutligen helt oacceptabelt att USA planerar att döma talibaner och terrorister i egna militära domstolar. Terrorister ska dömas för de brott som de har begått i tills vidare en internationell ad hoc-domstol i väntan på en internationell riktig brottsmålsdomstol som ska träda i kraft. Men det är i det sammanhanget USA som är den viktigaste saknande undertecknaren av en sådan konvention. Alla som helhjärtat har ställt upp på bombningarna har ett tungt delat ansvar för den här humanitära katastrofen, som också bombats fram.

Fru talman! Det är grovt, Bo Lundgren. Det är svårt att på två minuter besvara sådana anklagelser. Jag får väl utgå från att Bo Lundgren inte menar riktigt allvar ändå. Det är inga sanningar om vad som är grovt och vad som är seriöst. Möjligen kan det vara Bo Lundgrens åsikt och uppfattning att det jag säger inte är lika seriöst som det han själv säger. Men någon objektiv sanning kan vi inte påstå att det är i alla fall. Jag tycker att det är intressant att konstatera att vi är väldigt överens om att fortsättningen för den afghanska befolkningen måste utgå ifrån vad de själva vill. Det innebär att det måste vara ett slut på stormaktsinblandningen. Det vore välgörande. Men för att vi ska kunna bidra till att det blir slut med stormaktsinblandningen, som ju har legat bakom de konflikter och det elände som vi nu har sett, måste vi också kunna få ett FN som är så starkt att man kan stå emot stormaktsförsök att ta den internationella rätten och lagen i egna händer. Då måste FN:s säkerhetsråd i det här läget kunna ta upp en diskussion om hur långt den självförsvarsrätt som USA har fått ett medgivande för sträcker sig. Var går gränsen, Anna Lindh? Hur länge ska detta pågå? Vi vet att president Bush säger att det här är ett långsiktigt krig. Den internationella terrorismen försvinner inte bara i och med att talibanregimen försvinner, och det har han rätt i. Det här kriget måste kämpas under många år och i många fler länder. Vilka står näst på tur? Hur länge ska man från FN:s säkerhetsråd sitta och konstatera att detta pågår? Ska vi bomba bort alla regimer som förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna genom att diskriminera och förtrycka kvinnor, då blir det ett kraftigt bombardemang världen över. Det är inte rätt sätt. Vi får hitta andra former, men jag vill att regeringen tar ett initiativ för att bryta stormaktsintressena i FN:s säkerhetsråd.

Fru talman! När massmediernas strålkastarljus inte längre riktas lika intensivt mot Afghanistan, då bomberna slutar falla, finns det risk för att det politiska intresset i omvärlden avtar. Vi får inte svika Afghanistan i ett sådant läge utan måste solidariskt vara med och bygga upp ett nytt, demokratiskt Afghanistan med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det finns naturligtvis anledningar till att den extrema islamismen finner stöd hos delar av folket i muslimska länder, anledningar till att människor lyssnar på Usama bin Ladins förenklingar och förfalskningar av verkligheten, fattigdom, hopplöshet och känslan av att vara utsatt för en kulturell invasion från det ekonomiskt mäktiga västerlandet. Sverige, EU, USA och andra västländer måste se till att denna grogrund för hatet mot väst försvinner. Det arbetet måste börja med en viss självkritik. Våra relationer med dessa så ofta bortglömda länder borde ha präglats mer av solidaritet, oegennytta och engagemang. För vi måste nog erkänna, trots alla biståndsinsatser och hjälpsändningar, att Centralasien har varit en närmast bortglömd region. En mental järnridå har gjort att Europa sällan blickat längre än till våra närmaste grannar österut. Ekonomiskt har de varit helt isolerade från vår nya globala ekonomi. Hade Europa varit öppnare för människor på flykt, öppet för handel och import och mer engagerat i utvecklingssamarbete och politisk dialog med de centralasiatiska länderna, ja, då hade hatet mot väst blivit svårare att upprätthålla. Sverige och EU-länderna måste konsekvent engagera sig för demokratiska styren och mänskliga rättigheter i dessa länder, och nu gäller det Afghanistan.

Fru talman! Räddad av gonggongen, talar man om i vissa sammanhang. När Gudrun Schyman sade att det måste finnas andra metoder var tiden ute, lampan blinkade och talmannens klubba gick i bordet. Vi fick aldrig höra vilka andra metoder som finns. Det är just Gudrun Schymans dilemma att hon aldrig har något svar på frågan vilka andra metoder det finns. Jag tror att många som har lyssnat på den här debatten har märkt hur Vänsterpartiets argumentation ligger i grus. Gudrun Schyman talar mycket negativt om stormaktsinflytandet. I dag ropar en hel värld att USA ska agera mer i Mellanöstern och vara mindre passivt. Man begär ett stormaktsagerande. Men det ingår ju i Gudrun Schymans vanliga isolationism att länder inte ska engagera sig solidariskt för varandra och ställa upp för mänskliga fri och rättigheter och demokrati. Ett positivt stormaktsagerande ska vi naturligtvis hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Jag är förvånad över utrikesministerns resonemang om att vi ska lita till grannländerna för de insatser som nu behövs. Hur många läkare finns det tillgängliga i Uzbekistan och hur många sjuksköterskor finns det i Tadzjikistan som snabbt kan sättas in i Afghanistan? Nej, jag fortsätter att vädja till utrikesministern som jag har gjort i flera veckor: Inled nu planeringen av sändningen av ett svenskt fältsjukhus till Afghanistan! Behovet är mycket stort. Det skulle passa mycket bra in i en internationell FN-styrka om Sverige var redo att ge besked om en sådan insats.

Fru talman! Jag börjar med att kommentera det som Lotta Nilsson Hedström sade. Hon jämförde med bombningarna i Tjetjenien. Det är en väldigt farlig koppling, Lotta Hedström! När man ska bekämpa internationell terrorism ger det inte Ryssland fria händer i Tjetjenien. Det ger inte Turkiet fria händer mot kurderna. Det ger inte israelerna fria händer mot palestinierna. Det försöker Ryssland och andra länder att hävda. Men FN:s säkerhetsråd och världssamfundet har hävdat motsatsen. Så ge inte Ryssland rätt, Lotta Hedström! Jag ger däremot Lotta Hedström rätt i en sak, och det är att det förslag som vi har sett när det gäller de amerikanska militärdomstolarna inte uppfyller de krav på rättssäkerhet som vi alltid ställer. Vi förutsätter att förslaget kommer att förändras. Självfallet kommer vi också att fortsätta att driva att USA ska ställa sig bakom den internationella brottmålsdomstolen. Till Gudrun Schyman vill jag säga att jag tar det som ett indirekt erkännande av att bombningarna ändå fyllde ett syfte och fungerade på ett riktigt sätt. Sedan är det självklart att man inte ska fortsätta att använda bombningar mot varje regim som bryter mot mänskliga rättigheter. Skillnaden är just självförsvarsrätten. I det här fallet handlade det om ett självförsvar mot att man inte skulle utsättas för nya terroristattacker. Självfallet ska vi också se till att det fortsatta kriget mot terrorismen framför allt handlar om det som bl.a. USA:s utrikesminister beskriver. Det gäller hur vi ska arbeta med information och underrättelseverksamhet, hur vi ska samarbeta globalt, hur vi ska samarbeta för att hela tiden motarbeta terrorismen. Den amerikanske utrikesministern var väldigt tydlig i FN förra veckan. Det handlar inte om bombningar av fler länder, utan det handlar om att kriget mot terrorismen ska föras med alla andra metoder, men vi måste föra det gemensamt. Till Marianne Andersson vill jag säga att om jag glömde att nämna Läkare utan gränser i mitt första inlägg ber jag om ursäkt för det. Jag nämnde Läkare utan gränser i mitt andra inlägg. Man fyller en väldigt viktig funktion, och man har gjort väldigt goda och stora insatser i Afghanistan. Det är också en av de organisationer som vi nu ska träffa. Till Lars Leijonborg vill jag säga att han borde lyssna lite bättre. Jag har inte sagt att vi inte ska skicka t.ex. läkare till Afghanistan. Finns det behov av ett fältsjukhus är det självklart att Sverige ställer upp med den typen av resurser. Men när det gäller FN-insatser för den militära styrkan och fredsbevarande styrkan har FN självt sagt att man vill använda sig av grannländer och muslimska länder. Sverige tillhör inte någon av dessa kategorier. FN har samtidigt sagt att man ser fram emot stora svenska insatser i Afghanistan på de områden där Sverige är bra har lång erfarenhet. Fru talman! Slutligen till Bo Lundgren: Jag tycker att det är lite tragikomiskt att man som moderatledare vill ta chansen att argumentera för ökade svenska försvarskostnader i en debatt som rätteligen bör handla om att öka biståndet till Afghanistan.

Fru talman! Vi är väldigt ense om att det behövs humanitära insatser. Vi är ense om att FN behövs och om att det är bra att talibanregimen är borta. Men att kunna klippa sitt skägg som man vill eller att få måla sina naglar är bara en mycket mager början. Konstigt nog är vi fortfarande oense om huruvida bomber är konstruktivt eller destruktivt. Det är ju nu som de långa, svåra, intelligent upplagda och uppbyggda ansträngningarna för att återuppbygga det här landet kan börja. Jag undrar över de länder och partier som har stött bombningarna: Är ni också med nu och tar ansvar för minröjning och för att samla ihop vapen? Är ni med i hela återuppbyggnadsfasen, humanitärt och demokratiskt? Tar vi emot de flyktingar som kan behöva att söka skydd av miljöskäl och på grund av svält? Och till er som har stött bombningarna är min sista fråga: Vilka löften kan jag ta med mig från er till flyktinglägren på torsdag? Är det mera bomber eller är det mera mat?

Fru talman! Lotta Nilsson Hedström och jag kan vara överens om att bombningar nästan alltid får motsatt effekt. Men denna gång var undantaget som bekräftade regeln, och regeln är att man ska undvika militära lösningar. I det här fallet fanns det inget alternativ för att försvara sig mot nya terroristattacker. Vi kan också se resultatet. Talibanregimen faller nu samman. Bombningarna kan därmed snart upphöra. Nu måste alla internationella krafter hjälpa Afghanistans folk till en bättre framtid.

Vi måste ge afghanerna själva huvudansvaret men allt vårt stöd för att de ska kunna skapa en varaktig fred, återskapa demokratin och åter bygga upp sin nation.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vad jag avser att göra för att rädda filmavtalet och den svenska filmproduktionen - detta med anledning av att Svenska Filminstitutet i september i år låtit meddela att det publikrelaterade produktionsstödet nu är intecknat för resten av innevarande avtalsperiod. Jag delar Lennart Fridéns uppfattning att det är viktigt att klarlägga orsakerna till den situation som uppstått när det gäller det publikrelaterade stödet. Enligt min bedömning ligger orsakerna dock inte i konstruktionen av det nuvarande filmavtalet. Den övervägande delen av medlen till svensk filmproduktion fördelas genom olika former av förhandsstöd. Det publikrelaterade stödet betalas i efterhand och fungerar som ett komplement till förhandsstödet. Utformningen av det publikrelaterade stödet skiljer sig i ett mycket väsentligt avseende från det efterhandsstöd som fanns i det tidigare filmavtalet. Det är inte längre möjligt för ett fåtal framgångsrika filmer att mjölka ur stödsystemet på bekostnad av det viktiga förhandsstödet. I dag finns det vattentäta skott mellan förhandsstödet och det publikrelaterade efterhandsstödet. Det publikrelaterade efterhandsstödet har försetts med en separat budgetram och en budget på 50 miljoner kronor om året. När ett stort antal publiksuccéer ska dela på en begränsad kaka bör den naturliga konsekvensen bli att stödbeloppen till enskilda filmer blir lägre. Filmavtalet ger därför Filminstitutet en möjlighet att anpassa stödgivningen "med beaktande av tillgängliga medel". Det är en medveten åtgärd som är kulturpolitiskt betydligt mera smakfull än att resurserna till förhandsstödet minskar. Filmpolitikens uppgift är att främja produktion av värdefull svensk film och det görs bäst när så många projekt som möjligt - oavsett tidigare framgångar - har en möjlighet att få stöd. Det nya filmavtalets första år var också ett övergångsår i filmpolitiken. Av hänsyn till filmbranschens uttalade behov av långsiktighet accepterade staten att det gamla efterhandsstödet utbetalades även år 2000. Avtalsparterna enades då om att inget publikrelaterat stöd skulle utgå under år 2000 om efterhandsstödet översteg 50 miljoner kronor. Av redovisningarna för det gångna året framgår att det betalades ut efterhandsstöd och publikrelaterat stöd till ett sammanlagt belopp av närmare 70 miljoner kronor. Den situation som uppstått när det gäller det publikrelaterade stödet är givetvis olycklig. Den får konsekvenser, även om den på intet sätt innebär något stopp för produktionen av svensk film. Sedan svårigheterna med det publikrelaterade stödet uppdagats följer Kulturdepartementet utvecklingen nära. Samtliga parter bakom filmavtalet har dock ett ansvar för att avtalet följs och följs upp.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Men jag är dessvärre övertygad om att de svenska filmproducenterna inte är särskilt nöjda med innehållet, och så ej heller jag. När man säger att man följer frågan brukar det dessvärre innebära att man egentligen menar: Jag vet inte vad jag ska göra. Det som jag, och jag tror hela filmbranschen, hade hoppats på var att statsrådet skulle ta fram ett ess ur jackärmen och säga: Jo, ser du Lennart, nu har jag funderat här i två månader sedan Filminstitutet satte klackarna i marken och slutade göra utbetalningar för olika lösningar, och jag och mina medarbetare har kommit fram till att vi ska ta initiativ till osv. Men dessvärre var det inte detta som jag fick höra, utan här står vi fortfarande lika oroliga, statsrådet och jag. Skillnaden är den att jag kan bara bevaka och ställa frågor, kulturministern kan sparka i gång åtgärder. Enligt riksdagens utredningstjänst, som hämtat sitt material från departementet och från Filminstitutet, hade för ett par veckor sedan 8 miljoner i PRS betalats ut i år. Och i den långa tabellen som jag har här finns under rubriken "Följande filmer har haft premiär utan att PRS ännu har utbetalats": totalt utbetalt förhandsstöd 45 miljoner och max PRS för dessa filmer 107 miljoner. Det preliminära utfallet - det som man skulle kunna få - är 73,5 miljoner. Statsrådet säger i sitt skriftliga svar, som skilde sig lite från det upplästa, att det inte i första hand är fel på konstruktionen. Men då måste man ändå tillstå att det borde funnits med flera tänkbara scenarier när man skapade systemet; bättre övergångsregler mellan det gamla och det nya osv. Jag hade hoppats att få träffa kulturministern eftersom hennes deltagande på Filminstitutet i går hade aviserats i samband med visningen av ännu en renoverad äldre färgfilm. Förra gången vi stötte på varandra var i filmsammanhang, när Gunnar Bergdahls omskakande film Ljudmilas röst hade förhandsvisning. Jag har i stället tagit tillfället i akt att tala med representanter från Filminstitutet och har utbytt tankar med en av statsrådets egna medarbetare. På Filminstitutet, där man känner sig lite utanför eftersom man inte får vara med i förhandlingarna om avtalet och dess konstruktion, är man mycket spänd på att få veta vad som nu ska ske. Håll oss därför inte på sträckbänken längre, Marita Ulvskog, utan ge oss alla - filmälskare, filmproducenter och andra - lite ljus och hopp i form av en vink om vad som väl ändå måste vara på gång.
Fru talman! Det finns i dag mer pengar till svensk film än någonsin tidigare. Utöver de medel som genereras genom biografavgifter skjuter staten till mer pengar i nuvarande filmavtal än någonsin. 200 510 000 kronor per år går till produktion, distribution, visning och filmkulturella verksamheter, dessutom drygt 4 miljoner kronor per år till Konstnärsnämndens särskilda kortfilmsstöd. Därtill har satsningarna på regional nivå inom filmområdet generellt tillkommit och ökat drastiskt de senaste åren, från 11 miljoner kronor år 1997 till drygt 43 miljoner kronor år 2001. Statens satsningar på regionala resurscentrum för film och video fr.o.m. 1997 och regionala filmproduktionscentrum fr.o.m. år 2000 har varit avgörande för denna utveckling. Problemet är att branschen i filmavtalsförhandlingar icke ville höja sin biografavgift. Man har fortsatt att betala 10 %, medan staten har mer än fördubblat sina insatser. Nu vill Lennart Fridén - som i vanliga fall tycker att staten ska vara återhållsam med skattebetalarnas medel - att staten, utan att över huvud taget ta upp förhandlingar med de andra avtalsparterna, ska fortsätta att höja den del av filmavtalet som går till de filmer som redan har en mycket stor publik.
Fru talman! Det är svårt att inte bli lite grann elak när man blir beskylld för att ha sagt något som man inte har sagt. Jag har inte sagt något annat än att jag vill veta vad statsrådet tänker göra. Jag har inte talat om att vi ska ha mer pengar till vare sig den ena eller den andra kassan. Faktum är att vi faktiskt var överens när det nya filmavtalet kom till. Då ställde vi oss bakom detta från moderat sida. Men vi utgick självfallet också från att det fanns en väl genomarbetad metodik för hur distribution och utbetalning skulle ske. Jag har fått flera brev från producentsidan med signaler om projekt som lagts på is, om projekt som helt avskrivits osv. Bland samarbetspartner för filmframställning fyller SVT en framträdande roll. Men i den situation som nu uppstått är man där, enligt uppgift som jag fick häromdagen, skeptisk till att ge sig in i samarbetsprojekt kring filmer och rädd för att få vara med och ta på sig en större del av kostnadskakan och riskerna. Jag känner igen det från min tid som ordförande i Västsvenska filmfonden. Först drog regionens politiker ned på anslagen. Sedan följde SVT, och därmed drog TV 4 sig ur, som hade villkorat sitt anslag. Sedan fortsatte det. Risken är alltså att om förväntat riskkapital försvinner drar det också med sig andra finansiärer. Svensk film har gått bra ett tag nu. Den håller en andel på ca 30 % på biograferna. Det är resultatet av hårt arbete, talang och offensiva satsningar. Det har skapat en bredd som i sin tur är förutsättningen för en stark topp. PRS är en mycket viktig del i detta. Svensk film är ett viktigt verktyg för annat i kulturen. Den ger möjligheter till skapande och överlevnad för skådespelare, kompositörer, regissörer, manusförfattare, musiker osv. Den är ett viktigt instrument i vaktslåendet av det svenska språket och för igenkännande och förståelse av svenskt samhällsliv i både nutid och dåtid. Till detta, det kulturinriktade, kommer självfallet också all kringverksamhet och alla möjligheter till utveckling av det tekniska kunnandet avseende ljus, ljud osv. Det är riktigt som statsrådet säger att det finns mer pengar i omlopp. Det sade en av de regissörer, tillika producent, som talade med mig nyligen: Det finns mer pengar som snurrar runt, men på något sätt hamnar de ändå inte hos oss så att det blir lättare för oss i produktionen. Det är därför jag menar att om det är något galet i detta måste vi naturligtvis kika på det. Jag har inte sagt att statsrådet ska börja pumpa ut några pengar utan att tala med andra, men jag undrar vad statsrådet ska göra. Det enda svar jag har fått är: Jag följer frågan. Jag måste säga, fru talman, att jag inte tycker att det är nog. Vi som verkligen älskar film, och till dem hör faktiskt också statsrådet har jag förstått, är oroliga över vad som nu är på gång.
Fru talman! Jag tycker att det är djupt olyckligt att Lennart Fridén försöker skapa en stämning av att svensk film och svensk filmindustri skulle befinna sig i en krissituation. Självfallet hade det varit bättre om tillämpningen av avtalet hade varit sådan att vi hade haft en fortsatt hög och jämn nivå på utbetalningen av det publikrelaterade stödet. Produktionsnivån i svensk film är fortsatt mycket god. I år kommer mer än 20 svenska filmer att ha premiär. 2002 ser det ut att bli ungefär lika många. Hur utvecklingen blir åren därefter kan man naturligtvis inte i dag säkert fastställa, men det sannolika är att genomsnittet kommer att ligga på 20-22 filmer per år under avtalsperioden. Det är en mycket god produktion av svensk film. År 2000, med sina 38 premiärer, var ett undantagsår. Det är de flesta överens om även inom filmbranschen. Sedan vill Lennart Fridén att jag här i riksdagen ska redogöra för exakt vad jag tänker göra i den här saken. Det kan bara betyda en sak, nämligen att jag ska tala om att det blir mer statliga pengar, att det är det han vill. Samtliga parter i avtalet, där staten är en part, har ett ansvar för avtalet och dess uppföljning. Övriga avtalsparter har nu påkallat förhandlingar om avtalet med anledning av det publikrelaterade stödet. Tjänstemännen på Kulturdepartementet kommer inom kort att träffa avtalsparterna för en första diskussion och avstämning, men Fridén vill att jag ska avgöra resultatet av denna avstämning redan nu. Då finns det bara en sak han begär, nämligen mer statliga pengar.